Herr talman! Jag har inte själv yrkat bifall till motionen, men jag ville få en viljeyttring från utskottet, så att utredaren får klart för sig att utskottet här ger uttryck för en ståndpunkt. Därför är jag glad om jag får tolka Kersti Swartz uttalande så, att det är utskottets vilja att utredarens uppdrag också skall innefatta de aspekter som tagits upp i motionen.

Herr talman! I dag finns det fler preventivmedel än någonsin tidigare, och preventivmedelsanvändningen är också hög. Drygt 1 miljon kvinnor eller deras män använder något preventivmedel. Ändå är det ingen självklarhet att använda preventivmedel om man inte vill bli med barn. Många barn kommer fortfarande till mer av en slump än av planering. De satsningar som gjorts på abortförebyggande informationsinsatser sedan 1975 och den successiva utbyggnad som skett till följd av bl.a. det statliga stödet till preventivmedelsrådgivningen är långtifrån tillräckliga och får framför allt inte avstanna. I Gotlandsprojektet utvecklades en metod där man samordnade information med en utbyggd preventivmedelsrådgivning både kvantitativt och kvalitativt. Detta gav ett bra resultat. Gotlandsmodellen har sedan utvecklats i Norrbotten och i Västerbotten. Förutsättningarna för att resultaten skall bli bestående är förstås att denna verksamhet får vara kvar och att den inte blir en engångsföreteelse. Frågorna om preventivmedel och preventivmedelsrådgivning är brännande aktuella och viktiga frågor för människor. Det rör sig om djupt personliga ställningstaganden, och det gäller identitet och planering av sitt liv. Till denna fråga hör diskussionen om könsroller, om jämställdhet, om möjligheter att få jobb, hur man påverkas av massmedias massiva budskap — dvs. myter om sexualitet, familjelycka och också mansoch kvinnoroller. I Sverige har förvärvsintensiteten bland småbarnsföräldrar ökat kraftigt under de senaste åren. För många är det en ekonomisk nödvändighet, men också ett krav på rätt till både yrke och barn. Under tider av lågkonjunktur, sjunkande nativitet och ökande arbetslöshet märks tendenser att locka kvinnor att stanna hemma för att därmed lösa arbetslöshetsoch befolkningsproblem. Många kvinnor ser i dag yrkesarbete som en förutsättning för jämställdhet och oberoende. Tillgången till preventivmedel är en av förutsättningarna för det. Allt fler kräver barnomsorg och arbetsmöjlighet innan de bestämmer sig för att föda barn. En bidragande orsak till den låga nativiteten i dag är utan tvivel de förhållanden som råder för kvinnor i arbetslivet och svårigheterna för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I tider då nativiteten sjunker och arbetslösheten ökar får vi plötsligt fler bilder i massmedia som förhärligar moderskapet och fler reportage om bristerna med våra moderna preventivmedel. T. o. m. de fria aborterna börjar ifrågasättas i vissa kretsar, och sjukvårdshuvudmännen visar sig inte längre fullt så angelägna om att bygga ut preventivmedelsrådgivningen. Abortlagen från 1974 gav kvirfnan rätt att bestämma över sin graviditet, dvs. om hon önskar föda barn eller inte. Abortlagen är kopplad till kraftfulla åtgärder för preventiv födelsekontroll. Preventivmedelsrådgivningen har också byggts ut i samhällets regi för att göra det möjligt att i första hand använda preventiva åtgärder och se aborten som en nödfallsutväg — men inte tillräckligt. Det finns fortfarande inget tvång för landstingen att ordna med preventivmedelsrådgivning. Staten har försökt att få landstingen att genomföra en sådan rådgivning genom att betala kostnaderna. Det är hög tid, menar jag att man ålägger landstingen att ordna med preventivmedelsrådgivning. Preventivmedelsrådgivningen ställer stora krav på kvalificerad rådgivning. Först och främst gäller det att hitta en metod som passar, som medför så små risker som möjligt och som är lämplig i den situation som man lever i. De risker med olika former av preventivmedel som rapporterats måste uppmärksammas, och vänsterpartiet kommunisterna ställer i en annan motion krav om utökad forskning på detta område för att få fram både bra och ofarliga preventivmedel. Det föds i dag i Sverige ungefär 100 000 barn, och det utförs 30 000 aborter. Det innebär att var fjärde graviditet leder till abort, mycket beroende på att Trots allt har aborterna minskat något under de senaste två åren. Samtidigt har antalet förlossningar bland tonåringar minskat kraftigt år från år. Totalantalet tonårsgraviditeter var lägre år 1977 än i början av 1970-talet. Samtidigt har ungdomssexualiteten gått nedåt i åldrarna. Framför allt har flickorna fler sexuella förbindelser tidigare nu än förr. Detta visar på betydelsen av att den intensifierade upplysningsverksamhet som har bedrivits och som just riktat sig till ungdomar har haft effekt. Upplysning om sex och samlevnad och en nyanserad rådgivning är förutsättningar för att få inte bara en hög preventivmedelsanvändning utan också god effekt på de medel man använder, så att aborter kan förebyggas. Utbildningen av barnmorskor som rådgivare är en viktig faktor för att få en god mänsklig kvalitet på rådgivningen. En tillräcklig och framför allt lättillgänglig rådgivning är också mycket viktig. Den utveckling som har pågått de senaste åren menar vi måste få fortsätta och också intensifieras. I motionen 718 föreslår vpk dels att mer pengar anslås till upplysningsarbetet, nämligen det belopp som socialstyrelsen föreslagit, dels att rådgivningen byggs ut kvalitativt och kvantitativt och att den uppsökande verksamheten ökas så att man når de s.k. riskgrupperna. Utskottet avstyrker motionens förslag med motivering — såvitt jag förstår — att man inte anser att det behövs något uttalande i denna fråga som skulle trygga en kraftigare utbyggnad. Utskottet refererar det s.k. Gotlandsprojektet och dess goda resultat. Men för att Gotlandsprojektet — och den vidareutveckling som har skett i Västerbotten och Norrbotten — skall få en fortlöpande effekt måste ju verksamheten fortsätta. Därför är det nödvändigt att bifalla de förslag som ställs i vår motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 718.
Herr talman! Beträffande motionen 718 och dess anslagsyrkande vill jag bara säga följande. Socialstyrelsen föreslog en anslagsökning på 182 000 kr., som man sedan inte har fått. När beslutet om den nya abortlagen togs, skulle man under en femårsperiod satsa rejält på just den verksamhet som Inga Lantz här har talat om. Den tiden går ut i och med detta år. Jag vill inte därmed säga att det sedan inte är så viktigt med denna verksamhet. Det är väl snarare så att dessa pengar under femårsperioden skulle ge stöd och hjälp på olika håll ute i vårt land för att vi skulle få i gång en ordentlig verksamhet. Sjukvårdshuvudmännen har här ett ansvar. Om denna verksamhet inte tas riktigt på allvar och om man inte gör så väldigt mycket åt den i alla landsting, så tror jag ändå att den fungerar hyfsat i många landsting. Det är klart att detta är en oerhört viktig fråga. Jag tycker det är en viss garanti att socialstyrelsen har en grupp som fortlöpande följer detta arbete, och det är mycket angeläget att vi har — och får ha — en fungerande rådgivning på detta område. Det är med stor glädje man ser resultatet av bl.a. Gotlandsprojektet. Även om aborternas antal har minskat så är det ändå alldeles för stort — det kan vi var överens om. Vad jag personligen hoppas på, vid sidan av den rådgivning som givetvis måste ske, är att föräldrar i hög grad har en annan syn på samlevnadsfrågor och preventivmedelsrådgivning än tidigare. Man talar mera om detta i familjerna än man gjorde för 20-30 år sedan, då man kanske inte ansåg sig kunna tala om det över huvud taget. Detta har faktiskt kommit in i det allmänna medvetandet på ett annat sätt än tidigare, och man kan väl ändå hoppas att det också skall leda till någonting. Men den här frågan måste givetvis följas. Visar det sig att detta inte fungerar tillfredsställande, så måste vi göra någonting åt det. Herr talman! Jag yrkar avslag på motionen 718.
Herr talman! Fortfarande finns det köer till preventivmedelsrådgivningen runt om i landet. Utbyggnaden har alltså inte varit tillräcklig. För bara några år sedan visade det sig att det fanns köer på upp till två år i vissa områden. Det var kanske de värsta orterna i landet i detta avseende, men detta visar att det finns en mycket stor eftersläpning. I bl.a. abortförebyggande syfte måste man se till att få en rådgivning som fungerar i tid. RFSU sade för något år sedan att problemet är att rådgivningsfrekvensen inom vissa landstingsområden är låg. Medelantalet besök per landstingsområde är 290, men behoven ligger på 500 besök. Man täcker således upp drygt hälften av det behov av rådgivning som finns. Jag tycker att detta är allvarligt. Sedan visar det sig också att om man ökar utbyggnaden av rådgivningen så ökar också behovet. Det har ungefär samma effekt som när man bygger ut barnomsorgen; då ökar efterfrågan. När det gäller Gotlandsprojektet och det som hänt i Norrbotten och Västerbotten visar det bara att dessa satsningar varit riktiga och måste få fortsätta. Det får inte bli en engångsföreteelse. Därför tycker jag det är viktigt att följa de krav som ställs i vpk-motionen, just för att detta inte skall bli en engångsföreteelse.
Herr talman! Jag vill bara nämna en sak för Inga Lantz. Jag tror visst att det kan förekomma köer, men jag undrar om inte Inga Lantz tar till litet väl mycket genom att nämna tiden två år. Det sades visst också något om att detta utgjorde exempel på det allra sämsta läget. Vi måste arbeta för att det inte skall bli någon eftersläpning, men jag vidhåller att sjukvårdshuvudmännen måste ta sitt ansvar. Jag tycker mig veta att denna rådgivning finns upptagen i deras hälsovårdsplaner och att ansvaret för det här arbetet vilar på sjukvårdshuvudmännen.

Herr talman! Låt mig helt kort beröra frågan om äldresjukvården. Äldresjukvårdsutredningen, som tillsattes i början av 1977, syftade till att få en realistisk uppfattning av det verkliga behovet av äldresjukvård, där man inte bara tog hänsyn till ökningen av antalet äldre utan också till förskjutningen mot de högsta och mest vårdbehövande åldrarna — något som dittills inte hade beaktats i landstingens planer. Utredningen presenterade vid förra årets början tre alternativ. Det första alternativet innebar en årlig ökning med 1700 platser. Det motsvarade den utbyggnad som tidigare skett, under socialdemokraternas tid i kanslihuset. Det andra alternativet avsåg en årlig utbyggnad med 2 300 platser per år, vilket motsvarade den utbyggnadstakt som landstingen själva planerade för tiden 1977-1982. Ett tredje alternativ belyste vilket platstillskott som erfordrades för att bygga ikapp bristen och för att möta det starkt ökande behovet, om detta inte möttes på annat sätt än genom en utbyggnad av vårdplatser. För detta skulle krävas en utbyggnad med 3 000 vårdplatser per år. Utredningen visade klart att det var viktigt att mer än hittills satsa på förebyggande insatser, utbildning och forskning. Utredningen visade också att det behövdes en ökad satsning på dagoch hemsjukvård, liksom på en väl fungerande vårdkedja gentemot primärkommunerna — detta för att göra det möjligt för de gamla att så länge som möjligt kunna vara i sin egen miljö. Dessutom visade utredningen hur viktigt det var att landstingen verkligen levde upp till sina planer. Socialdemokraterna har nu under tre års tid begärt att 10000 nya långvårdsplatser skall ordnas under en femårsperiod, trots att landstingens egna planer numera legat högre än så och trots att behovet av ytterligare vårdplatser uppenbarligen är mycket större.

Redan förra året kom ju trepartiregeringen överens med Landstingsförbundet om att antalet vårdplatser inom långvården under 1979 och 1980 skulle byggas ut i den takt som angavs i då gällande flerårsplaner. Det innebar en utbyggnad med ungefär 2 300 vårdplatser per år. Jag vill stryka under att det är viktigt att dessa utbyggnadsplaner, som landstingen själva står för och som avser ungefär 11 900 vårdplatser under den närmaste femårsperioden, också förverkligas. Jag vill också stryka under att vi behöver en ytterligare satsning på dagoch hemsjukvård. Långtidsplanerna visar visserligen på en ökning av hemsjukvården, men den ökningen motsvarar inte ökningen av vårdbehovet. Det skulle alltså snararast bli en försämrad tillgång på hemsjukvård. Det är därför bra att det i den överenskommelse som har träffats med Landstingsförbundet föreslås att den ersättning som skall utgå från försäkringen för dagsjukvård och hemsjukvård höjs från 40 till 55 kr. per behandling. Denna ersättning infördes förra året. ; Socialdemokraterna säger i ett särskilt yttrande att de saknar den viktiga del i sitt förslag som en personalförstärkning i den befintliga vården utgör. Det gör, herr talman, att jag inte kan underlåta att erinra om socialdemokraternas finansieringsmetoder. Litet tillspetsat uttryckt har socialdemokraternas metod för att ”hjälpa” landstingen oföränderligt varit en och densamma, nämligen ständigt nya arbetsgivaravgifter, trots att de skulle drabba landstingen och kommunerna mycket hårt, eftersom dessa själva är stora arbetsgivare. Enbart socialdemokraternas nej till borttagandet av allmänna arbetsgivaravgiften skulle under ett år ha kostat landsting och kommuner ungefär 1 500 milj.kr. Den 2-procentiga strukturavgiften skulle ha kostat ungefär 750 milj.kr. per år. Hur man genom att lägga på landstingen och kommunerna ytterligare bördor och sedan betala tillbaka ett mindre belopp — socialdemokraterna har i år föreslagit 160 miljoner — skulle kunna underlätta utbyggnaden av långvård och äldreomsorg och dessutom göra det möjligt att förbättra personaltätheten är och förblir en gåta. Problemet i dag är inte bara behovet av personalförstärkning utan kanske framför allt att så många långvårdsavdelningar över huvud taget inte har kunnat öppnas på grund av personalbrist. Det är utomordentligt angeläget att komma till rätta med dessa problem. Det gäller att på olika sätt söka förbättra den arbetsmiljö som långvården innebär, att stimulera forskning och utvecklingsarbete, gruppvård och lagarbete och inte minst att försöka åstadkomma att omvårdnad och rehabilitering får samma status som diagnostik och terapi. Men det krävs också ett skatteoch bidragssystem som stimulerar och inte motverkar extra arbetsinsatser eller arbetsinsatser på obekväm tid. Jag hoppas att detta behov, inte minst inom långvården, av ett arbetsvänligare skatteoch bidragssystem kommer att beaktas när det gäller hanteringen av de förslag i detta avseende som föreligger här i riksdagen. Med detta, herr talman, har jag inget särskilt yrkande.
Herr talman! Jag håller med Ingegerd Troedsson om att det är väldigt viktigt att vi satsar på förebyggande åtgärder och även på hemsjukvård och social hemhjälp. Men efter att ha lyssnat på Ingegerd Troedsson kan jag inte riktigt förstå varför man från borgerligt håll gick emot det förslag som vi socialdemokrater lade fram i januari 1977 och där vi presenterade ett handlingsprogram för åren 1978-1982. Det skulle ha gett 10 000 vårdplatser. Om det förslaget hade vunnit gehör skulle det ha betytt att man i landstingen hade kunnat komma i gång med planeringen. Man hade redan i dag kunnat ha betydligt fler långvårdsplatser. Men det förslaget var man från borgerligt håll inte beredd att gå med på. Nu kommer man med ett som omfattar åren 1980-1981. Det är naturligtvis i och för sig bra, men detta har inneburit en betydande försening, som är till nackdel för de äldre. Det är riktigt, som Ingegerd Troedsson säger, att det i den debatt som ägde rum den 16 mars blev litet av en sifferexercis, som Gabriel Romanus uttryckte det.

Herr talman! Vi har från första stund verkligen varit inriktade på att underlätta för landstingen att leva upp till sina planer, som jag nämnde bl.a. genom största återhållsamhet med nya arbetsgivaravgifter och genom att ta bort den allmänna löneskatten. Bara detta borttagande innebar, som jag nämnde i mitt inlägg, en skattelättnad för landsting och kommuner med tillsammans 1 500 milj.kr. per år. Det är betydligt mer än det hundratal miljoner kronor som socialdemokraterna framlagt förslag om. Förra året träffade vi också en överenskommelse som innebar att landstingen under åren 1979 och 1980 skulle leva upp till sina planer. För att ytterligare underlätta för landstingen att göra detta gav vi landstingen ett bidrag på ungefär 500 milj.kr. för innevarande år. Jag menar att det hade varit en naturlig sak för trepartiregeringen, om den hade suttit kvar, att i samråd med Landstingsförbundet följa upp den här överenskommelsen på samma sätt som skett inom barnomsorgsområdet. Jag vidhåller att det är angeläget att vi verkligen får de i genomsnitt 2 300 platser per år som landstingen planerar, just därför att behovet är så stort. Jag nämnde också att vi träffade en annan överenskommelse med Landstingsförbundet som innebar att landstingen numera får en särskild ersättning på upp till 15 000 kr per hemsjukvårdsplats. Det är utomordentligt angeläget att man verkligen gör det möjligt för alla de gamla och sjuka som kan och vill det att få vara i sin egen miljö. Trepartiregeringen har alltså ingalunda varit overksam när det gäller äldresjukvården.

Herr talman! Som avslutning på den här debatten vill jag anlägga några synpunkter på den del av verksamheten som avser att försöka nedbringa sjukvårdsbehovet, nämligen friskvården. I den frågan finns ett antal motioner. Utskottet är enigt om värdet och nödvändigheten av ökade friskvårdsinsatser. Jag tycker att utskottet har sammanfattat det här begreppet ganska bra när det säger: ”Med friskvård menas i allmänhet de åtgärder som den enskilda, ordinärt friska människan själv kan vidta för att förbättra utsikterna att hålla sig frisk. De åtgärder som därvid närmast är aktuella avser kost och motion > Jag tror att det här är en oerhört viktig fråga. Det är nödvändigt att detta förs ut till diskussion ute bland sjukvårdshuvudmännen. Glädjande nog har ett stort antal landsting presenterat mycket värdefulla friskvårdsplaner. Jag vill se detta som en fin upptakt till ett stort intresse hos den-stora allmänheten för friskvården. Jag vill också se det som en upptakt till en god kontakt mellan dem som arbetar med de här frågorna och vårdcentralerna. Jag har många gånger nämnt den verksamhet som bedrivs i Hede, där kontakten mellan Friluftsfrämjandet och vårdcentralen varit utomordentligt fin och såvitt vi har kunnat finna givit ett gott resultat. Då är det också nödvändigt att sjukvårdshuvudmännen ute i landstingsområdena verkligen ger information till all den personal som arbetar på vårdcentralerna. Det kan så småningom leda till att det ges litet mer information om friskvård, kost och motion till den person som söker läkarvård och skrivs ut litet mindre tabletter och medicin. Men naturligtvis har vi ett stort behov av en utbyggnad av sjukvården på vissa områden. Vi vet ju hur befolkningssituationen ser ut. År 2000 har vi i runda tal 150 000 fler personer som är 80 år och äldre än vi har f. n. Det säger ossatt ökade insatser behövs. Det säger oss också att det krävs ökade resurser. Det är en fråga om solidaritet. Det fordras ekonomiska resurser och personalresurser. Därför är den kommande skatteutjämningen att hälsa med mycket stor tillfredsställelse. Den fortsatta verksamheten fordrar en mycket god planering. I det fallet vill jag avslutningsvis säga att jag hoppas att den tid är förbi när vi byggde de stora kalla sjukhusen och sjukhemmen. Jag hoppas att vi när vi bygger ut i fortsättningen kan få en litet mänskligare typ av sjukhus och sjukhem.

En svensk opera har urpremiär i Stockholm nästa vecka. Enligt förhandsuppgifter ”våldtas jungfru Maria på Operan”. Den svenska kristenheten upprörs av den hädelse stycket innebär, och Vatikanen har framfört sin protest mot operaverket. Maria är Guds sons moder, och hela kristenheten vänder sig mot den råhet som inte ryggar tillbaka för angrepp på det heliga.
Som ny suppleant i justitieutskottet efter Iris Mårtensson har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Åke Green. Som ny suppleant i utbildningsutskottet efter Åke Green har socialdemokratiska riksdagsgruppen anmält Iris Mårtensson.
Anser regeringen att ingen hänsyn till biblisk lära och kristen tro kan krävas av den teater som arbetar med statligt stöd och på svensk nationalscen?
Herr talman! fore Nilsson har frågat mig om regeringen anser att ingen hänsyn till biblisk lära och kristen tro kan krävas av den teater som arbetar med statligt stöd och på svensk nationalscen. Operan är ett självständigt aktiebolag där regeringen tillsätter styrelsens ledamöter. Operan bestämmer själv sin repertoar och har sin konstnärliga frihet. I 1974 års kulturproposition talas bl.a. om principen att i statliga kulturinstitutioner måste regleringen av ansvarsfördelningen ta sikte på en betydande frihet för institutionerna att självständigt bestämma vilket innehåll verksamheten skall ha och hur den skall utformas. Det är enligt min mening viktigt att följa denna princip för att kulturpolitiken skall kunna främja den konstnärliga förnyelsen och medverka till att skydda och utvidga yttrandefriheten. Detta gäller också reglerna för beslut om tt.ex. stödet till film, litteratur och utställningsverksamhet. Jag vill erinra om att riksdagen vid sin behandling av 1974 års kulturproposition beträffande målen för kulturpolitiken anslöt sig till den syn på kulturinstitutionernas frihet som där kom till uttryck.
Herr talman! Sorg — det är det ord som ligger närmast, om man vill beskriva vad en kristen känner inför angreppen på Guds Son. Att dumma och okunniga människor under tidernas lopp angripit den kristna trons läror och sanningar vet vi. Att pack i buskarna tagit upp Kristi bödlars lögner och gjort sig lustiga över jungfrufödelsen har troende människor fått lida för, och dock har de funnit råhet från det hållet förklarlig. Men när svensk teater — Operan — lockar publik med ett stycke där Herrens moder framställs som en våldtagen flicka och där Jesu övernaturliga avlelse förnekas — kristendomens fundamentala trossats och Bibelns centrala budskap att Jesus är Guds Son — då grips de troende av sorg. Tidningar har sagt att det statsråd som är ansvarig för kulturen i vårt land inte finner ”Josef” hädisk — svaret i dag talar för sig självt. Jag tackar för dess framförande. Men de ödmjuka kristna, alla de som byggt sitt liv på den bibliska tron, sörjer och häpnar.

Vår ungdom behöver som aldrig förr den kraft, den trygghet och den renhet som tron på Jesus, Guds Son och människors broder, skänker. Då går svensk kulturelit ut för att besudla och trampa ner det heliga. Det är den konstnärliga förnyelsen, förstår jag, herr statsråd. Det sägs att 1979 är barnens år. Det sägs att man inte får utsätta barn för kränkande behandling. Men Operan skäms inte att häda Guds Ande, kränka Guds Son och bespotta kristenheten. Angreppet på Jesusbarnet är ett angrepp på alla barn. Vi som tror Bibeln hälsar Maria som vår benådade syster, vår Frälsares moder — ett föredöme för man och kvinna i sin ödmjuka tro. Carl Henrik Martling har senast sagt det i morgonandakten i dag. Bebådelsen och jungfrufödelsen har inspirerat inte bara till skön förkunnelse, till psalm och bön och till heligt liv. De har också varit ämnet för härlig konst, för stor litteratur och för odödlig musik. Genom två årtusenden har undret med Jesus, Guds Son, varit julens glädjeämne. Den apostoliska bekännelsen omfattas ännu av miljoner, som söndagligen i tröst och tillbedjan bekänner: Jag tror på Jesus Kristus, avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria. Det påstås att en majoritet av svenska folket vill höra till den kyrka som har denna höga bekännelse. Då kommer Operan och låter oss och våra barn höra att Jesus är frukten av en våldtäkt. Är det konstnärlig förnyelse? Strax före Marie Bebådelsedag sker premiären. Kulturministern säger med rätta att konsten är fri, men det förvånar mig att man inom den svenska s.k. kultureliten, bland topparna, har människor som vill låna sig till sådant här. Vad jag känner ryms i ordet sorg.

Herr talman! Per Gahrton har frågat mig om jag anser att en avveckling av Om undervisningen undervisningen i arabiska i landets huvudstad skulle stå i överensstämmelse i arabiska vid med riksdagens förord för förbättrade förhållanden för dem som studerar arabiska. Undervisning i arabiska ges i dag vid universiteten i Stockholm och Göteborg samt, inom ämnesområdet semitiska språk, vid universiteten i Uppsala och Lund. Jag har inhämtat att man vid universitetet i Stockholm föreslagit en successiv nedskärning av grundutbildningen i arabiska samt såsom en följd därav en överföring av professuren i ämnet till universitetet i Uppsala. Detta förslag är ett led i det besparingsalternativ som universitetet enligt gällande petitaanvisningar har att avge för kommande femårsperiod. Enligt min mening är det orealistiskt att små ämnen — och dit måste arabiska trots dess i övrigt stora betydelse räknas — skall finnas representerade vid flera läroanstalter. Det är bättre att universiteten sinsemellan delar upp ansvaret för dessa små ämnen. En sådan profilering möjliggör ett bättre utnyttjande av resurserna för dessa ämnen. I propositionen om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning anförde jag att flera skäl talar för att samtliga vetenskapsområden inte kan vara företrädda på alla högskoleorter med fast forskningsorganisation. Jag utgick från att universitetsoch 'högskoleämbetet i sitt planeringsarbete prövar möjligheterna att koncentrera de fasta resurserna för forskning och utbildning i sådana ämnen till färre högskoleenheter. : Det ankommer på läroanstalterna själva att ta ställning till hur befintliga resurser för grundutbildning skall disponeras. Vad gäller ett eventuellt överförande av professuren i arabiska, särskilt modern arabiska, från Stockholm till Uppsala, vilket föreslås ske budgetåret 1982/83, får den frågan i vanlig ordning behandlas av regering och riksdag i samband med budgetarbetet avseende detta budgetår. Det utskottsbetänkande som Per Gahrton omnämner betonar f. ö. att satsning på forskning vad gäller arabiska och arabländerna bör ske även inom ramen för de befintliga nordiska instituten för Afrikaresp. Asienfrågor. Nordiska Afrikainstitutet är beläget i Uppsala.

Herr talman! Det finns 22 medlemmar i arabförbundet. Det finns mellan 130 och 140 miljoner invånare i de arabiska länderna. Det finns dessutom ett hundratal miljoner människor därutöver som har arabiska som religiöst språk. Arabvärlden är som vi alla vet en expanderande ekonomisk stormakt. På få marknader har den svenska exporten ökat så mycket som på den arabiska marknaden. Vi vet alla att det är en stor fördel för dem som jobbar i arabvärlden att 111 kunna arabiska. Jag hade själv tillfälle att i höstas träffa ett stort antal svenska industriledare i arabvärlden, varav många faktiskt ansträngde sig för att lära arabiska. Mot den bakgrunden är det minst sagt anmärkningsvärt att man i Sveriges huvudstad planerar att lägga ned undervisningen i detta språk. Hösten 1978 fanns det 82 studerande på grundutbildningsnivå och 14 forskningsstuderande. Nu säger utbildningsministern att detta är ett litet ämne och att man inte kan ha små ämnen på alla orter. Det är möjligt att man inte kan ha små ämnen på alla orter. Men om man lägger ner detta ämne som redan finns — och om man lägger ner det i landets huvudstad — så är det inte så märkligt att de arabiska diplomaterna här i Stockholm är litet oroade och faktiskt undrar vad det är som pågår. Det finns t.o.m. arabiska diplomater som under hand har antytt att om man av ekonomiska skäl inte klarar av att hålla arabisk utbildning också i Stockholm så får det väl ges litet u-hjälp till Sverige — och det vore väl minst sagt genant. Nu är det ju ändå så, som jag sagt i min fråga, att riksdagen har beslutat att förutsätta att regeringen skall beakta motioner som talar om förbättrade förhållanden för personer som bedriver forskning eller specialstudier om arabvärlden. Jag undrar om utbildningsministern kan få det att gå ihop — att en nedläggning av arabiskan i Stockholm skulle innebära förbättrade förhållanden för personer som bedriver forskning och studier om arabvärlden. Därför vill jag fråga: Finns det ingen möjlighet för ett statsråd att se till att riksdagens beslut verkställs och att därmed arabiska också i fortsättningen kan studeras vid Stockholms universitet?
Herr talman! Jag bör knappast uttala mig i en fråga som ännu befinner sig på ett förberedande stadium. Det är inom universitetet i Stockholm som denna fråga nu diskuteras. Så småningom kommer den att föras till universitetsoch högskoleämbetet och därifrån till regeringen, och då är det dags att ta ställning. Jag delar Per Gahrtons uppfattning att det är viktigt att vi i vårt land kan ha en kvalificerad utbildning i arabiska. Det bör kunna ske på flera platser. Jag är inte beredd att säga om det uttalande som riksdagen har gjort måste tolkas så att ämnet skall vara företrätt både i Uppsala och i Stockholm. Det är en fråga som får bedömas dels med hänsyn till de resurser vi har, dels med hänsyn till förhållanden i övrigt. Och jag kan väl ändå få antyda att man har haft problem på institutionen för arabiska i Stockholm, som universitetsstyrelsen f.n. arbetar med och som möjligen — jag tror jag vågar gör den tolkningen - också kan finnas med i bakgrunden till de ställningstaganden som man nu förbereder vid Stockholms universitet.
Herr talman! Jag tycker det är utmärkt att utbildningsministern själv nämner att det har förekommit problem på institutionen — och det är alldeles riktigt. Men det är kanske inte företrädarna för arabiska i första hand som har orsakat de problemen. Låt mig citera en skrivelse av dekanus för den språkvetenskapliga fakulteten vid Stockhelms universitet, som tydligen har ett horn i sidan till arabiska och araber. I en skrivelse, som formellt skall vara seriös och som riktar sig mot professorn i arabiska, yttrar han sig t.ex. så här: ”Måtte Allah bistå de sina i deras skumögdhet, på det att de må se klart! ———- Allah vare oss nådig och give oss klarsyn, på det att vi må kunna genomskåda profetens tankar!” Detta står i en skrivelse som är ett inlägg i en diskussion om hur professorn i arabiska vid Stockholms universitet sköter sitt värv. Det är inte konstigt om professorn i arabiska vid Stockholms universitet anser sig vara utsatt för rasism. Jag tycker att det är angeläget att man tittar närmare på vad det egentligen är som pågår och inte av den anledningen att det förekommer problem lägger ned en undervisning — det måste väl ändå vara ett ganska märkligt sätt. Nu vill jag betona att nedläggningen redan håller på att ske. Enligt de kursplaner som är uppgjorda för höstterminens undervisning kommer det inte att finnas någon undervisning på den lägsta nivån. Man håller så att säga på att kapa nedifrån. Jag vill verkligen fråga utbildningsministern: Är det acceptabelt att en intern problematik på en institution skall leda till att den institutionen läggs ned?
Herr talman! Det är riktigt att det förekommer problem på denna institution och att universitetets ledning och styrelse sedan lång tid arbetar med den frågan. Jag tror inte att det vore korrekt av mig att nu avge något omdöme i en fråga som kan komma att i en eller annan form senare underställas regeringen.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för synpunkten att utbildningsministern, när det gäller professuren i och för sig, nu inte kan avge något omdöme. Men saken är akut! Man håller redan på att lägga ned undervisningen. Jag tycker ändå att utbildningsministern kan avge en principförklaring på den punkten: Är det rimligt att man skall lägga ned en institution därför att det förekommer vissa interna problem på den? Jag tror inte att jag överdriver om jag säger, med en viss kännedom om universitetslivet i det här landet: Skulle man lägga ned alla institutioner där det förekommer konflikter om professorstillsättningar, lärartillsättningar och annat, då skulle det faktiskt vara som om en slåttermaskin gick över det svenska universitetsväsendet, och den svenska forskningen på universitetsnivå skulle bli ganska kraftigt åderlåten. Jag efterlyser alltså en principförklaring: Är det rimligt att man lägger ned eninstitution därför att de som just för tillfället arbetar där på en viss nivå inte harså lätt att komma överens? Jag betonar orden på en viss nivå. Det är ändå så att grundutbildningen fungerar. Ett åttiotal människor lär sig arabiska på institutionen. Är det då rimligt att konflikter på toppnivå skall leda till att hela denna undervisningsinstitution läggs ned?
Herr talman! Att avge en principförklaring som gäller en konkret fråga, vid en bestämd institution, vid ett bestämt universitet, finner jag inte möjligt.
Herr talman! Jag måste i så fall avslutningsvis starkt understryka att jag förutsätter att den prövning som regeringen kommer att göra när det gäller professuren kommer att leda till att det kommer att finnas kvar en professur i Stockholm. Jag hoppas ändå att denna debatt och de avslöjanden jag här har kunnat göra om tonfallet hos dem som bekämpar arabiskan på Stockholms universitet kommer att göra att man tänker sig för ytterligare en gång innan man avvecklar grundutbildningen i arabiska på Stockholms universitet.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilka skälen är till att riksdagens beslut om den integrerade teoretiska och praktiska undervisningen i journalistutbildningen har ändrats. Låt mig först konstatera att varje högskoleenhet genom sina skilda organ själv beslutar — inom de ramar riksdagen och regeringen anger — om resursanvändningen och den närmare inriktningen av verksamheten. Det gäller således även den verksamhet som tas upp i frågan. Det är viktigt att göra klart att verksamheten inom högskolan ständigt måste omprövas både vad gäller inriktningen och i fråga om vilka resurser som den skall få förfoga över. En sådan prövning är särskilt nödvändig i ett läge med ansträngda statsfinanser. Någon ändring av riksdagens beslut våren 1977 om riktlinjerna för journalistutbildning har inte skett. Riksdagen beslöt samtidigt om att bl.a. dåvarande journalisthögskolan i Stockholm skulle föras samman med universitetet i Stockholm till en högskoleenhet. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag anförde i propositionen 1976/77:59 om utbildning och forskning inom högskolan m.m. i fråga om bildandet av större enheter inom högskolan. Jag framhöll bl.a. att en sådan åtgärd självfallet inte får leda till att de olika utbildningarna mister sin särart. Tvärtom bör det, framhöll jag, vara ett intresse för högskolestyrelserna att inte bara behålla en sådan särart utan även utveckla den, för att inom enheten erbjuda ett så brett spektrum av

Herr talman! Journalistutbildningen skall vara en integrerad teoretisk och praktisk utbildning. Detta var de riktlinjer som gavs när journalistutbildningen gjordes om 1967, och det var också de riktlinjer som riksdagen gav när journalistutbildningen behandlades våren 1977. De praktiska momenten är viktiga därför att journalistyrket inte bara är att referera verkligheten och skriva ner den på maskin. Det är också ett hantverk, dvs. artiklarna måste även kunna presenteras i läsbart skick. Redigering är en konst som man måste utbildas i. De praktiska momenten i utbildningen består i dag dels av en praktikperiod omfattande 10 poäng på någon redaktion, dels av praktiska övningar inlagda i själva utbildningen, då man framställer och trycker tidningar. Man kan också säga att det finns praktikmoment i kravet på att ett års journalisterfarenhet är nödvändig för att få tillträde till fortsättningskursen på 20 poäng. Men fortsättningskursen ligger litet utanför, och därför kan inte detta krav på praktisk erfarenhet räknas in helt i detta sammanhang. Därför får man också säga att de praktiska övningar som nu ingår i utbildningen är viktiga för att denna skall kunna kallas en integrerad praktisk och teoretisk utbildning. Nu har universitetsförvaltningen i Stockholm skurit ner anslagen till journalistutbildningen på så sätt att det är omöjligt att fortsätta de praktiska övningarna i utbildningen. De massmedier som nu tar emot praktikanter har också framfört kritik mot att eleverna inte vågar eller inte kan redigera när de sedan praktiserar. Detta är ett allvarligt tecken på resultatet av nedskärningarna. Journalistutbildningen mister sin särart om inte kompensation för inflationen ges då de ökade tryckkostnaderna skall täckas. Jag vill därför fråga: Anser utbildningsministern att det tillhör journalistutbildningens särart att lära ut den hantverkskonst som det innebär att kunna redigera? Anser inte också utbildningsministern att författandet av artiklar är intimt förknippat med presentationen av desamma?
Herr talman! Som jag framhöll i mitt svar innebär det nya högskolesystemet att vi har fått en starkt decentraliserad beslutsprocess. I frågor av denna art skall därför beslut fattas av den lokala universitetsstyrelsen. Men det är samtidigt angeläget att understryka att de principiella uttalanden som riksdagen har gjort självfallet skall gälla till dess att ett annat beslut fattats. Det ankommer på de myndigheter som har att svara för verksamheten att följa de beslut som riksdagen har fattat. Som jag framhållit har något förnyat uttalande om journalistutbildningens karaktär inte gjorts av riksdagen.
Herr talman! En decentralisering får inte innebära nackdelar, utan tvärtom är poängen med en decentralisering att den skall medföra fördelar. Jag skulle vilja fråga utbildningsministern: Anser utbildningsministern att de principiella riktlinjer som riksdagen har givit för utbildningen också följs i dag av universitetsförvaltningen när den beslutar om journalistutbildningens budget?
Herr talman! Jag är ledsen att jag måste påpeka, ungefär som jag gjorde för Per Gahrton nyss, att jag inte kan säga mer än vad jag har anfört i mina tidigare inlägg. Men den som med seende ögon ser torde kunna tolka innebörden av vad jag har sagt. Jag behöver inte lägga ut min egen text.

Herr talman! Joakim Ollén har i sin interpellation frågat 1. vilka slutsatser jag drar av ett i interpellationen relaterat ärende om vikten av att den statliga förvaltningen granskas genom en effektiv och oberoende redovisningsrevision, 2. om jag ämnar ta något initiativ för att påverka eller påskynda arbetet på en förändring av revisionskontorsorganisationen. Revision i statsförvaltningen kan i princip uppdelas på två olika aktiviteter, även om gränserna dem emellan är flytande. Redovisningsrevision syftar bl.a. till att säkerställa att myndigheternas redovisning är rättvisande och förvaltningsrevision syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. Riksrevisionsverket fick genom riksdagens beslut ett tillsynsansvar för revisionskontoren. Tanken i 1967 års beslut var att redovisningsrevisionens oberoende, integritet och kvalitet bl.a. skulle garanteras genom RRV:s tillsyn av revisionskontoren och genom den s.k. anmärkningsprocessen. Den nya revisionsorganisationen blev fullt genomförd år 1976. I samband därmed tog RRV självt initiativet till en utvärdering av verksamheten. Enligt vad jag under hand har inhämtat har utvärderingen nu genomförts så långt att verket, efter att ha remitterat sin utredning till värdmyndigheterna varvid även revisionskontoren får lämna sina synpunkter, kommer att lämna regeringen en rapport senare under våren 1979 med förslag till åtgärder beträffande den statliga revisionsorganisationen. Jag tycker att det är värdefullt att ett verk på detta sätt självt tar initiativ till att utvärdera sin verksamhet. Rapporten från RRV bör enligt min mening remissbehandlas. Det ankommer därefter på regeringen att på grundval av rapporten och remissmaterialet vidta lämpliga åtgärder. Jag kan inte nu ta ställning till om åtgärder bör vidtas och i så fall vilka. Jag vill därför inte heller nu uttala mig om huruvida organisationen av den statliga revisionen behöver ändras i sådant avseende att frågan skall underställas riksdagen för beslut. Regeringen kommer självfallet att bereda ärendet med den skyndsamhet och omsorg som ärendets vikt motiverar. Jag vill betona betydelsen av att en tillfredsställande redovisningsrevision sker i statsförvaltningen. Varken regering eller riksdag kan fatta beslut om anslag om de inte kan lita på att det underlag som anslagsberäkningarna bygger på, dvs. i de flesta fall myndigheternas redovisning av resursåtgång och resultat, är rättvisande. Ett sätt att garantera att anslagsredovisningen är rättvisande är redovisningsrevision, medan förvaltningsrevisionen bidrar till att höja kvaliteten på redovisningen av resultat och effekter.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min interpellation, ett svar som innehåller vissa positiva besked men som ändå i väsentliga avseenden är svagt. Positivt är att ett utredningsförslag som rimligtvis syftar till en förstärkning av redovisningsrevisionen nu föreligger. Jag vill visserligen påstå att detta förslag kunde ha tagits fram tidigare och att flera förslag funnits som kunde ha skickats ut tidigare. Men nu utskickas i alla fall, om jag är rätt underrättad, samma dag som denna debatt äger rum ett förslag till ett antal myndigheter. Det är bättre sent än aldrig, och jag finner det glädjande att budgetministern fått löfte om ett definitivt förslag från verket under våren, vilket rimligtvis måste vara inom halvannan månad. Som budgetministern framhåller är det också utan tvekan värdefullt att riksrevisionsverket självt tagit initiativ till att utvärdera den här verksamheten. Det råder inget tvivel om att förändringar på detta område hade kunnat dröja avsevärt mycket längre tid, om inte en aktiv avdelning på riksrevisionsverket verkligen följt upp och bevakat den här delen av revisionsverksamheten i statsförvaltningen. Vad det nu framtagna förslaget innebär vet självfallet inte jag. Men jag vill gärna fråga budgetministern om hans svar kan tolkas så att det slutgiltiga förslaget, som kommer att föreläggas regeringen under våren, därefter kommer att utsändas på en ordentlig remissomgång. Med hänsyn till frågans vikt vore det onekligen lämpligt att så skedde. Herr talman! Även om utredningsmaskineriet nu mal i sin sedvanligt lugna takt finns det skäl att understryka vikten av att de nuvarande förhållandena på detta område ändras — och det oavsett vad olika verk gör och inte gör. Det är ändå ytterst regering och riksdag som har ansvaret för att revisionen av den statliga förvaltningen är effektiv. I själva verket har behovet av en effektiv kontroll under de senaste åren ökat. Den s.k. automatiken i kostnadsökningarna har lett till allt högre totalkostnader för den offentliga förvaltningen, samtidigt som utrymmet för nya reformer minskat. Nya verk och myndigheter har i snabb takt vuxit upp, utan att politikerna alla gånger haft ett tillfredsställande inflytande över utvecklingen. Politikerna har faktiskt suttit i en rävsax. Man har tvingats att av medborgarna ta ut höga skatter, vilkas användning man fått allt mindre möjligheter att påverka. Det är denna, mycket schematiskt beskrivna, utveckling som enligt min och moderata samlingspartiets uppfattning gör att ingen möda får sparas när det gäller att effektivisera statsförvaltningen och att bygga upp en effektiv kontrollapparat. Flera förslag i den riktningen har vi gett i vår partimotion nr 1108 till årets riksmöte. Vilka är då bristerna i just den här delen av den statliga revisionsverksamheten? Den saken diskuterade budgetministern och jag för drygt ett år sedan, men låt mig ändå erinra om fyra punkter: 1. Revisorerna står i ett beroendeförhållande till de verk de är satta att granska. Detta belyses bl.a. av det fall som jag relaterat i interpellationen. 2. Revisionskontoren har otillräckliga resurser. 3. Redovisningsrevisionen har delvis oklart formulerade arbetsuppgifter och ansvarsområden. 4. Redovisningsrevisionen får ett svagt stöd — eller i vissa fall inget stöd alls —- från riksrevisionsverket, vilket självfallet ytterligare bidrar till ett beroendeförhållande mellan revisorerna och dem som skall granskas. Som en femte och mycket väsentlig punkt tror jag att man litet tillspetsat kan säga att det revisionsarbete som nu utförs inte leder till någonting, eftersom någon rapportering till regering eller riksdag inte sker. Själva huvudsyftet med revisionsverksamheten, nämligen att lämna uppgifter till huvudmännen för en verksamhet — i detta fall medborgarna företrädda av riksdag och regering — om hur verksamheten har bedrivits, förfelas med den nuvarande revisionskontorsorganisationen. Att resultatet av den nuvarande verksamheten är svagt framgår också av att revisorn på grund av resursbrist i 156 av 234 avlämnade revisionsberättelser för budgetåret 1977/78 avstått från att uttala sig om redovisningen. I långt över halva antalet fall har alltså revisorerna inte ansett sig kunna göra något uttalande. I endast 22 fall, motsvarande 9 96 av det totala antalet avgivna revisionsberättelser, har berättelserna varit utan invändningar. Det är siffror som borde stämma en budgetminister till eftertanke. Vad beträffar resurserna kan det kanske finnas skäl att nämna att i det ärende som jag relaterat i interpellationen kritik riktats mot revisionskontoret för att man inte tidigare framställt den anmärkning som nu inlämnats till RRV. Men då bör man observera att revisionskontoret i fråga under samtliga år utom ett framhållit att det inte haft tillräckliga resurser för att genomföra en fullständig granskning av verksamheten. Detta är ett exempel på hur bristfälligt det hela fungerar. Den värsta bristen är emellertid enligt min uppfattning det problem som ligger i beroendeförhållandet mellan granskare och granskad i den nuvarande redovisningsrevisionsorganisationen. För att belysa hur man ser på denna sak inom den privata sektorn vill jag citera regel nr 2 i Regler för god revisorssed, antagna av Föreningen Auktoriserade revisorer: ”Ledamot skall utöva sitt yrke med självständighet och objektivitet. Han måste därför vid ett uppdrag alltid vara oberoende i sina ställningstaganden. Brister dessa förutsättningar, skall han avböja respektive avsäga sig uppdraget. Detta gäller likaledes då omständigheterna är sådana att det kan ge anledning till befogat tvivel om ledamotens oberoende.” På den privata sektorn finns det alltså en mycket hård regel på det här området. Vad kan man då ställa för krav på den offentliga sektorn i detta sammanhang? Jag skulle gärna vilja citera en av de revisorer som har deltagit i utvärderingen av verksamheten i den här RK-organisationen. Han säger att ”behovet av en oberoende extern revision är större för myndigheter eller verk än t.ex. för aktiebolag med hänsyn till offentlighetsprincipen och den skattebetalande allmänhetens berättigade krav på en verifierad rapportering om en offentlig verksamhets ekonomiska förhållanden”. Jag vill för min del gärna säga att jag instämmer i den bedömningen. Med hänsyn till vad jag nu har sagt är det så mycket mer beklagligt att det inte förekommer någon oberoende extern redovisningsrevision av den statliga verksamheten. Jag tycker också att det är beklagligt att budgetministern i sitt svar:inte klart uttalat att det firins ett behov av en sådan. För att belysa hur man inom statsförvaltningen ibland kan se på sådana här frågor vill jag gärna citera ur SFS 1976:723 om förenade fabriksverken. Där konstateras först: ”Fabriksverken skall genom revision övervaka att verksamheten bedrives ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt — ——. Revisionen skall vidare omfatta granskning av räkenskaper, intern kontroll och årsredovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.” Härefter framhålls i 27 §: ”Fabriksverken prövar anmärkningar som har framställts vid revisionen. Fabriksverken får lämna anmärkning utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra särskilda skäl föreligger.” Av detta framgår att fabriksverken skall kunna negligera en anmärkning mot ett kanske direkt felaktigt förfarande, om förfarandet har varit till fördel för verket. Jag hoppas att budgetministern är lika häpen som jag över att en sådan här bestämmelse kan förekomma. Vad bör man då göra för att stärka redovisningsrevisionen? Här står självfallet olika möjligheter till buds. I motionen 218 till årets riksdag har jag framfört tanken att vi i Sverige, som man redan gjort i flertalet västdemokratier, borde flytta huvudmannaskapet för hela kontrollen av den statliga verksamheten till riksdagen. Såväl den verksamhet som utförs av RRV som redovisningsrevisionen skulle alltså föras in under riksdagens huvudmannaskap. Jag begär nu inte att budgetininistern skall ha någon uppfattning i denna fråga och egentligen inte heller att har: i sin egenskap av budgetminister skall ställa sig positiv till ett sådant förslag. Men nog är det rimligt att av budgetministern begära något uttalande om revisionen framöver. Argumenten mot den nuvarande tingens ordning är, såvitt jag förstår, överväldigande och därför har jag velat uppehålla mig en del vid den kritik som kan riktas mot den nuvarande revisionsorganisationen. Jag tycker också att det finns skäl att nämna att de revisorer som arbetar inom den nuvarande organisationen själva har framfört klagomål över sin arbetssituation och så sent som i fredags; alltså för tre dagar sedan, vid en uppvaktning hos generaldirektören för RRV framfört önskemål om en annan organisationsform. Det är verkligen inte svårt att förstå att revisorerna ute på revisionskontoren önskar ändringar på det här området. Jag kan försäkra budgetministern att det finns mer än ett exempel på att det inte är odelat angenämt att vara underställd den verksledning som man är satt att granska. I själva verket är det ganska självklart att det förhåller sig på det viset. Enligt min mening finns det all anledning att ta hänsyn till att inte bara utomstående bedömare av den verksamheten har kritiserat förhållandena utan att revisorerna själva anser att de inte kan göra ett fullgott revisionsarbete som redovisningsrevisionen nu är uppbyggd. Jag vill nu fråga budgetministern, om han är beredd att klart uttala att ändringar på det här området måste till. Jag är litet orolig över att budgetministern i sitt svar sade att han inte nu kan ”ta ställning till om åtgärder bör vidtas och i så fall vilka”. Vidare skulle jag av budgetoch ekonomiministern vilja ha ett svar på den första av de två frågor som jag framställt i min interpellation, nämligen om den i interpellationen relaterade händelsen får herr Mundebo att dra några slutsatser om vikten av en oberoende revision. Jag tycker att man på den punkten kan begära ett principiellt ställningstagande från budgetoch ekonomiministern, eftersom han, när vi debatterade frågan för drygt ett år sedan, sade sig personligen vilja nära följa arbetet på det här området. Jag förstår att budgetoch ekonomiministern då inte kunde uttala någon bestämd uppfattning. Jag hoppas dock att jag nu kan få ett något klarare besked beträffande redovisningsrevisionens framtid.
Herr talman! Låt mig än en gång betona betydelsen av att vi har en effektiv statsförvaltning och en tillfredsställande redovisningsoch förvaltningsrevision av statsförvaltningen. Det är av största betydelse för oss alla — för regeringen och riksdagen, som har att besluta om ramarna för statsförvaltningens verksamhet, men självfallet också för oss som medborgare, som genriom skatter och avgifter får betala verksamheten. Jag kan alltså inte nog betona den vikt jag lägger vid att vi haren effektiy statsförvaltning och en bra revision. t ”: Vidare vill jag tillägga att jag är glad över att ledamöter av riksdagen genom frågor och interpellationer på detta område visar det engagemang som Joakim Ollén gjort. Det gläder mig också att vi inte begränsar diskussioner och beslut enbart till frågan om anslagens storlek och antalet tjänster samt lokaliteter och annat, utan att vi också granskar den offentliga förvaltningen från mera principiella utgångspunkter. Jag är alltså glad över det engagemanget. Vi är medvetna om att det finns brister i den offentliga förvaltningens revision. Den rapport som utarbetats inom RRV styrker den uppfattningen, även om bilden inte är fullt så mörk som Joakim Ollén tecknade den. Det är ju inte så att det bara är avgivna rapporter som är mätare av revisionens omfattning och effektivitet. Revisionen kan fullgöra en betydelsefull uppgift också genom den rådgivning som sker i samband med granskningen.

Jag anser nog att det är både försvarligt och förklarligt att jag inte nu tar ståndpunkt till förändringarnas omfattning och karaktär utan vill invänta den utredningsrapport som är under utarbetande samt remissbehandlingen av denna. På Joakim Olléns konkreta fråga om remissbehandlingen vill jag svara att en sådan remissomgång kommer. Vi kan möjligen ha olika meningar om vad uttrycket ordentlig remissomgång betyder, men jag kan försäkra att det också för oss är värdefullt att många myndigheter och organisationer representerande olika typer av erfarenheter får yttra sig över rapporten.
Herr talman! Jag noterar självfallet med tillfredsställelse att budgetministern och jag har samma principiella grundinställning i fråga om vikten av att den offentliga förvaltningen granskas så effektivt som möjligt.

Jag är emellertid glad för att budgetministern framhåller att en del av det som jag har pekat på i interpellationen illustrerar svagheter i redovisningsrevisionen och för att han också säger att förändringar bör komma till stånd.

Anledningen till att jag var litet orolig var att budgetministern i sitt första anförande sade, att han inte ville ta ställning till bl.a. om åtgärder behövde vidtas. Herr talman! De kortast möjliga svaren är ju ”ja” och ”nej”, och jag kan Måndagen den inte nu, med hänsyn till att den aktuella rapporten skall gå ut på en ordentlig 2 april 1979 remissomgång, ge ett svar i sådana termer. Jag tycker faktiskt att det skulle vara fel av mig att göra det innan myndigheter och organisationer har fått tillfälle att granska rapporten. När den remissomgången är färdig skall jag ge ett kort och klart svar på Joakim Olléns fråga.

Herr talman! I ett relativt långt första anförande beskrev jag en rad av de nackdelar som är förenade med den nuvarande redovisningsrevisionsorganisationen. Jag begär inte att budgetministern skall säga exakt hur förhållandena nu skall ändras, men jag vill ändå avslutningsvis beklaga att han inte här har deklarerat att väsentliga förändringar måste genomföras för att effektivisera kontrollen av den statliga verksamheten på denna punkt.
Herr talman! Väsentliga förbättringar måste genomföras. Låt mig sedan beträffande frågan i vad mån de skall få formen av förändringar av organisationen vänta med att ta ståndpunkt tills vi har fått rapporten och remissinstansernas yttranden.

Herr talman! Nils Åsling har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana | åtgärder med hänsyn till den aktuella situationen vid Östersund/Frösö flygstation att en utbyggnad av stationen snarast kommer till stånd. Länsstyrelsen i Jämtlands län har i skrivelse den 13 mars i år hos kommunikationsdepartementet hemställt om att sådana åtgärder vidtas att planeringsarbetet för utbyggnad av en ny flygstation vid Östersunds flygplats kan återupptas av luftfartsverket samt att eforderliga medel ställs till | förfogande för genomförande av utbyggnaden snarast möjligt. framgår att flygplatsfrågan i Östersund berör ett flertal intressenter. Länsstyrelsens framställning har därför remitterats till luftfartsverket för yttrande efter hörande av chefen för flygvapnet, statens vägverk, arbetsmarknadssty 129 I sammanhanget vill jag också erinra om att den s.k. lufttransportutredningen tillkallades av regeringen i maj i fjol. Huvuduppgiften för utredningen är att med utgångspunkt i en översiktlig analys av det inrikes flyglinjenätet föreslå en lämplig flygplatsstruktur, som i första hand tillgodoser kraven på tillfredsställande interregionala flygtransporter. För fortsatt utnyttjande av den militära flygplatsen i Östersund för civil trafik måste vissa åtgärder vidtas. Eftersom frågan om utbyggnad av flygplatsen f. n. är föremål för remissbehandling är jag i dag inte beredd att närmare kommentera Nils Åslings fråga. När remissbehandlingen är avslutad kommer jag givetvis att snabbt pröva frågan.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

I skilda sammanhang har under senare tid blickarna riktats på de bristfälliga resurserna vid flygstationen. Flygvapnet har påtalat att flygstationen egentligen är felplacerad ur sekretessoch säkerhetssynpunkt. Luftfartsinspektionen har i samband med en inspektion nyligen av flygplatsen framställt mycket allvarliga anmärkningar beträffande de bristande resurserna, och man har framhållit att situationen när det gäller stationsplattan också har givit upphov till allvarliga incidenter, som hade kunnat få mycket olyckliga förlopp. Yrkesinspektionen har nyligen inspekterat arbetslokalerna i stationsbyggnaden och framställt allvarliga anmärkningar beträffande arbetsförhållanden för personalen. Kapaciteten vid flygstationen får anses vara en direkt begränsande faktor för turistnäringens fortsatta utveckling. Redan nu har kapacitetsproblemen på flygstationen gjort det allt svårare att upprätthålla flygtrafiken utan förseningar och andra olägenheter för passagerarna. Förhållandena på stationsplattan orsakar också stora bekymmer för den s.k. chartertrafiken. Det finns givetvis anledning att räkna med att charterresandet till och från länet kommer att expandera i takt med utbyggnaden av de kommersiella turistanläggningarna i länet. Jag fick själv en illustration till detta problem samma dag som jag lämnade min interpellation, den 2 mars. Jag tog då eftermiddagsflyget hem till Östersund och möttes vid flygplanstrappan av personal, som med beklagande sade: ”Vi kan inte tillåta passagerarna från den reguljära turen att gå in i stationsbyggnaden. Ni får vara vänliga att vänta på ert bagage utomhus, därför att stationsbyggnaden är överfylld av charterresenärer.” Då frågar man sig naturligtvis: Är detta tillfredsställande? Naturligtvis inte. Jag skulle vilja komplettera min interpellation med ett par frågor till kommunikationsministern. Om nu remissbehandlingen vitsordar att förhållandena är otillfredsställande, vilket är väl bekant sedan mycket lång tid — frågan är ju inte ny — är då kommunikationsministern beredd att omgående föranstalta om erforderliga nybyggnader vid Frösöfältet? Och hur pass snart kan man vänta ett beslut i den riktningen? Om det dröjer avsevärd tid — vilket det finns skäl att förmoda — är då kommunikationsministern beredd att, med hänsyn till personalens arbetsförhållanden och till allmänhetens behov av service, medverka till provisoriska lösningar av lokalfrågan, så att det mest akuta problemet kan lösas? Det är knappast tillfredsställande att resenärer med ordinarie flyg inte ens kan utnyttja befintliga lokaler.
Herr talman! Jag vill först säga till Nils Åsling att det i det svar som jag ha givit finns en viljeinriktning, nämligen — som jag nyss nämnde — att åtgärder måste vidtas för fortsatt utnyttjande av den militära flygplatsen i Östersund för civil trafik. Det är här frågan om vad man skall göra både på lång och på kort sikt. Som Nils Åsling sade är det inte tillfredsställande förhållanden på flygplatsen f. n. Men anläggandet av ett nytt terminalområde tar, med planering, projektering och byggnadstid, flera år — enligt de intressenter som var uppe hos mig i fredags tar det fem år. Trafikutvecklingen på flygplatsen har under det senaste året visat att vissa åtgärder måste vidtas också på kort sikt. Enligt vad jag har erfarit har luftfartsverket just därför tagit upp den här frågan med chefen för flygvapnet, varför jag utgår från att de åtgärder som fordras på kort sikt kommer till stånd. På det sättet är det alltså möjligt att omgående pröva vad som skall göras för att de problem som just nu föreligger på flygplatsen skall kunna rättas till. När det gäller den långsiktiga planeringen för en utbyggnad av flygplatsen var de intressenter, med landshövding Harald Pettersson i spetsen, som jag träffade i fredags, överens med mig om att det var riktigt att intressenterna i den här flygplatsen — vilka ju är många — skulle yttra sig över den framställning som gjorts. Det behöver inte heller dröja länge innan det svaret kommer.
Herr talman! Jag tackar fru Bondestam för de kompletterande svaren, som jag betraktar som långt mera tillfredsställande än det tidigare svaret. Jag är på det klara med att en nyoch ombyggnad av flygstationen tar lång tid, och jag förstår att uppskattningen fem år är ganska realistisk. Jag utgår också från, efter det yttrande som kommunikationsministern nu har avgett, att det är väl bäddat för ett beslut från kommunikationsdepartementet om medverkan till denna mera långsiktiga ombyggnad så snart remissinstanserna har gett sin mening till känna.

Herr talman! Avsikten är att de kortsiktiga problemen skall kunna lösas genom de överläggningar som nu äger rum mellan luftfartsverket och chefen för flygvapnet. Jag har förhoppningar om att man redan på det planet skall komma överens och att medel därför ryms inom luftfartsverkets anslagsram. I den mån de inte gör det kommer regeringen givetvis att pröva vad som ytterligare skulle behövas.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för detta ytterligare kompletterande svar. Jag konstaterar alltså att det borde finnas förutsättningar för att redan under denna vår och sommar genom en komplettering av befintliga stationsbyggnader lösa det mest akuta problemet. Jag vill tacka för detta. Det är angeläget att så sker. Men jag vill erinra om att det inte får innebära att man då bortser från behovet av en mera långsiktig och definitiv lösning av investeringsfrågorna vid Frösöfältet, vilket har en strategisk placering, inte minst för turistnäringens utveckling i Mellannorrland.

Herr talman! Bonnie Bernström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka jämställdheten i statens arbetsgivarverks personalpolitiska delegation. Det ankommer på statens arbetsgivarverk att tillsätta de rådgivande organ som verket anser sig behöva för att få en bred förankring hos de myndigheter som verket skall företräda. Urvalet av de personer som skall medverka i olika organ görs dock av resp. myndighet. Utgångspunkten för myndigheterna vid nominering av representanter till den personalpolitiska delegationen var att föreslå den som inom vissa större myndigheter på chefsnivå är ansvarig för personalfrågorna. Konsekvensen har blivit att enbart män ingår i delegationen. Det är självfallet beklagligt, eftersom det tyvärr återspeglar den jämställdhetssituation vi fortfarande har inom statsförvaltningen i dag. Det är i första hand män som har de högre tjänsterna. Det visar tydligt att det finns skäl till fortsatta ansträngningar i jämställdhetsarbetet, och jag vill passa på att omnämna att arbetsgivarverket har inrättat ytterligare en delegation som särskilt skall behandla jämställdhetsfrågorna inom statsförvaltningen. Genom denna delegation, som består av fyra kvinnor och fyra män, förutsätts jämställdhetsfrågorna få en allsidig bevakning inom hela arbetsgivarverkets arbetsområde.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är en ganska trist del av jämställdhetsarbetet att räkna kvinnor och män i olika styrelser, nämnder osv. Och jag hoppas den dag kommer då det är oväsentligt att räkna dem och det är självklart att både kvinnor och män har inflytande på samhällsutvecklingen. Men än så länge har vi inte kommit därhän. Av det skälet har jag reagerat över att arbetsgivarverkets personalpolitiska delegation har tillsatts med 21 personer — samtliga män. Enligt uppgift har arbetsgivarverket strävat efter att få en så allsidig sammansättning som möjligt. Den strävan till allsidighet har nu inte varit särskilt framgångsrik på jämställdhetssidan. Arbetsgivarverket har gett de utvalda myndigheternas chefer direktiv om att man som ledamöter helst önskade administrativa chefer eller personalchefer. Verkscheferna har därefter underrättat arbetsgivarverket om vilka personer man valt. Om det nu är så att det inte finns en enda kvinna som är administrativ chef eller personalchef inom de berörda myndigheterna har man genom sitt förslag på lämpliga personer könsdiskriminerat. På allt fler områden reagerar vi mot urvalssystem som är könsdiskriminerande. Ett exempel är föreningserfarenhet som merit vid intagning till högskolan. Varför reagerar man då inte inom arbetsgivarverket? Det behöver inte heller vara så att en administrativ chef eller personalchef är bäst skickad att utföra uppdraget inom den personalpolitiska delegationen. I Norge tillämpar man, om jag inte är fel underrättad, i olika sammanhang en princip att två representanter skall föreslås till olika styrelser, och dessa representanter skall vara en man och en kvinna — sedan må de vara administrativa chefer, men detta är icke primärt grunden. Jag vill därför fråga statsrådet om hon är beredd att föreslå en sådan regel här i Sverige och om statsrådet anser att arbetsgivarverket har en könsdiskriminerande urvalsprincip.

Herr talman! För att ta den sista frågan först anser jag självfallet inte att arbetsgivarverket har haft en avsiktligt könsdiskriminerande utgångspunkt för tillsättningen av sin delegation. Vad gäller ett förfarande där man på ett eller annat sätt förordnar eller lagstiftar om att organisationer eller myndigheter i tillsättningsärenden alltid skall föreslå två personer, en man och en kvinna, är jag inte beredd att förorda ett sådant system. Jag anser nämligen att detta medför en styrning från den tillsättande myndighetens, i vissa fall regeringens, sida. Den styrande effekten skulle innebära att myndigheten otillbörligt lade sig i andra myndigheters och organisationers rätt att själva bestämma i tillsättningsärenden. Vi menar att i stället arbetet på att föra ut jämställdheten som en viktig del i allt arbete inom myndigheterna skall bära frukt.
Herr talman! Men om man inom arbetsgivarverket har ett sådant urvalssystem att det, som man i det här fallet bevisligen redan från början måste ha vetat, bara är män som kan komma i fråga, då måste man faktiskt också erkänna att man har ett könsdiskriminerande system. Det är möjligt att statsrådet inte kan förorda ett system där man föreslår två personer, en man och en kvinna, men det skulle vara angeläget att få veta om statsrådet tycker att detta vore ett bra system för arbetsgivarverket.

Herr talman! Jag tycker att detta är en bra princip att tänka på för alla som är ansvariga för sammansättningen av olika organisationer och myndigheter.

Herr talman! Rolf Dahlberg har frågat mig när jag ämnar ge besked om kreditgarantin till Östbergs Fabriks AB i Alfta. Han har också frågat mig om statens förvärv av Kockums Industri AB påverkar handläggningen och bedömningen av detta ärende. Efter samråd med statsrådet Wirtén vill jag framhålla följande. Den 31 januari i år förklarades i ett pressmeddelande från industridepartementet att regeringen var beredd att positivt pröva ÖSA:s ansökan om lånegaranti under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar var att riksdagen godkände av regeringen begärd ökning av ramen för industrigarantilån och att Volvo BM och ÖSA, som hade ingått ett preliminärt avtal om samarbete, kunde presentera samarbetsformer som omfattade även Kockums Industri AB och som i möjligaste mån beaktade regionala och sysselsättningsmässiga krav. Den första av dessa förutsättningar är numera uppfylld. Vad gäller den andra förutsättningen pågår diskussioner om hur de tre företagens tillverkning av skogsbruksmaskiner lämpligen skall bedrivas och om den framtida kapaciteten för branschen m.m. När resultatet av dessa diskussioner föreligger kan frågan om industrigarantilån till ÖSA övervägas. Statsföretag, som kommer att bli moderbolag för Kockums Industri, har av naturliga skäl behövt viss tid för att sätta sig in i förhållandena i sitt nya dotterbolag innan man har kunnat diskutera samarbete med Volvo BM och ÖSA. Statens förvärv av Kockums Industri har därmed indirekt kommit att förlänga tiden för handläggning av ÖSA:s ansökan. Huruvida förvärvet påverkar bedömningen av ansökan är svårt att säga innan den är slutgiltigt behandlad. Rolf Dahlberg hävdar att ytterligare dröjsmål med beslutet om industrigaranti till ÖSA kan vara ett hot mot hela företagets existens. Jag delar inte denna bedömning. Att tillverkning i Alfta skall behållas som en viktig del av skogsbruksmaskinindustrin råder det enighet om i de pågående strukturdiskussionerna.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Så sent som i förra veckan hade vi en lång interpellationsdebatt här i kammaren om sysselsättningssituationen i Gävleborgs län. Jag behöver därför inte närmare gå in på den saken nu, men jag konstaterar att skogsmaskinbranschen har en stor inverkan på sysselsättningen i Voxnadalen och i Söderhamnsregionen, där vi finner två av de tre största företagen i branschen i Sverige. Den 9 november i fjol besvarade industriministern två frågor om just skogsmaskinbranschen, närmare bestämt om ÖSA i Alfta och Kockums Industri AB i Söderhamn. Frågeställarna framhöll att det är viktigt att vidta snara åtgärder för att man skall kunna klara situationen. Industriministern redogjorde först för hur man på departementet sysslar med de här frågorna. Han nämnde därvid att en utredningsman, som förre industriministern Nils Åsling hade tillsatt, hade i uppdrag att för departementets räkning utföra utredningar i ärendet. Om brådskan sade industriministern enligt riksdagens protokoll: ”Jag har nyligen haft ett samtal med bankdirektör Callans för att förvissa mig om att han är i full gång med uppgiften. Det är en intrikat men också en brådskande uppgift.” Det var alltså vad industriministern yttrade. Frågeställarna begärde också en snabb behandling. Nu kan man emellertid konstatera att det har förflutit i det närmaste fem månader sedan den debatten fördes, men något beslut om Östbergs Fabriks AB:s i Alfta framtid har ännu inte fattats, vilket jag beklagar. Industriministern säger nu i svaret att det har ställts vissa krav för att man skall kunna ge den här kreditgarantin. Det första kravet är uppfyllt, och riksdagen har alltså ställt medel till förfogande. Det andra gäller samarbetet med Kockums. Det är en sak som jag har mycket svårt att förstå. När nu ÖSA och Volvo BM har ingått ett samarbetsavtal borde det väl räcka. Kockums kunde stå utanför och konkurrera på lika villkor med de två andra företagen.
Herr talman! Låt mig först konstatera, att även om det har gått några månader, har det under den tiden inte inträffat några försämringar i förutsättningarna för ÖSA. Däremot har den förändringen skett att Kockums förvärvats av staten och på ett mera direkt sätt kommit in i bilden.

Enligt mångas, inte minst användarnas, uppfattning finns det ett behov av att strukturera den mycket rikliga floran av olika typer och varianter av skogsbruksmaskiner. Jag vill också erinra om att alla är överens om att det finns både överlager och en besvärande överkapacitet i landet när det gäller just skogsbruksmaskiner, vilket kräver sammanfattande och strukturella grepp. Jag kommer i övermorgon att ha ett sammanträffande med alla tre företagen, då vi skall försöka komma vidare på vägen.
Herr talman! När det gäller det jag har sagt i slutet av min fråga, som bemöts i slutet av svaret, nämligen att dröjsmålet kan hota företagen, vill jag peka på tre saker. För det första förutsätter samarbetet mellan Östbergs i Alfta och Volvo BM att kreditgarantin är klar. För det andra kommer den omställning och nedbantning som de två företagen är ense om att man skall göra att ta tid. Man skall omplacera personal, omskola personal osv. Ju längre man drar ut på tiden desto mer akut blir situationen för Östbergs i Alfta. För det tredje måste vi förstå att företagets kunder kan börja fundera på vad som kommer att hända med företaget framöver. Det är helt klart att det råder ovisshet, och de kanske då vänder sig till andra, utländska leverantörer i stället. Av dessa skäl tycker jag att det finns anledning att handla snabbt liksom det i november fanns sådan anledning. Redan då var det hög tid att lösa problemen. Det har nu gått fem månader, och ännu är det inte klart. Däremot är jag till freds med det allra sista i industriministerns svar, där han slår fast att i Alfta skall en viss skogsbruksmaskinindustri finnas även i framtiden. Det är naturligtvis svårt att läsa ut hur den kommer att vara dimensionerad och i vilken form verksamheten skall bedrivas — men det är ett positivt konstaterande i slutet av svaret, som jag noterar med tillfredsställelse.
Herr talman! Får jag konstatera att vad som framför allt betingade uppgifterna i november om brådska var hänsyn till företagets likvida situation. Nu har månaderna gått, och likviditeten har inte föranlett någon akut situation för företaget. Men jag kan försäkra att vi mycket noga följer företagets likvida utveckling, så att där inte händer någonting som skulle störa de konstruktiva planer som bearbetats. Låt mig till sist, herr talman, konstatera att på den väsentligaste punkten — den sista i mitt svar — är frågeställaren och jag överens.
Herr talman! Helt kort: Jag har personligen mycket svårt att se att det skulle vara nödvändigt att avvakta statens förvärv av Kockums Industri AB och ta med det i bilden när man bedömer denna kreditgaranti till ÖSA i Alfta. Jag tror att man mycket väl hade kunnat fatta beslut i den senaste frågan, och om det hade visat sig lämpligt med något samarbetsavtal med alla tre stora i den här branschen hade man mycket lätt kunnat ordna det sedan — och på det viset vunnit tid.

Herr talman! Hans Gustafsson har med hänvisning till ett riksdagens beslut under 1976/77 års riksmöte om åtgärder för att förbättra järnvägskommunikationerna mellan Karlskrona och Kristianstad frågat mig, vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när regeringens övervägande i frågan kommer att föreläggas riksdagen. Med anledning av riksdagens beslut i frågan uppdrog den dåvarande regeringen åt SJ att efter samråd med berörda länsstyrelser och kommuner undersöka de åtgärder som kan vidtas för att förbättra järnvägskommunikationerna mellan Karlskrona och Kristianstad. I uppdraget ingår också att undersöka de trafikekonomiska och arbetsmarknadsmässiga förutsättningar som finns för att genomföra åtgärderna. Enligt vad jag har inhämtat är den bantekniska undersökningen nu klar, och SJ kommer inom kort att ta kontakt med berörda parter. SJ räknar med att kunna redovisa resultatet av sin utredning under våren. I vad gäller den fortsatta hanteringen av frågan om linjen Karlskrona-Kristianstad vill jag inte ta definitiv ställning förrän jag har sett SJ:s redovisning. Som jag nu ser det förefaller det dock rimligt att frågan hanteras samtidigt med ställningstagandet till investeringar i andra bandelar på riksnätet.

Herr talman! Också många andra delar av det av oss föreslagna riksnätet är starkt förslitna. Men om den utredning som SJ presenterar medför att man måste göra en isolerad bedömning av denna bandel, skall vi givetvis överväga också detta. Men låt mig också säga, att om riksdagen fattar beslut om ett riksnät i enlighet med vad vi föreslagit i propositionen, kommer SJ att kunna presentera det särskilda investeringsprogrammet redan i höst.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har mot bakgrund av att vägförvaltningen i Värmlands län enligt uppgift har lagt ut vissa beläggningsentreprenader till ett danskt företag frågat mig, om det med hänsyn till sysselsättningsläget finns någon möjlighet att i ett entreprenadarbete, utlämnat till utländskt företag, tillförsäkra åkare och personal på orten möjlighet att utföra arbetet. Vägverkets nordvästra byggnadsdistrikt i Karlstad har inför årets beläggningssäsong upphandlat beläggningsentreprenader för 11,8 milj.kr. avseende Värmlands län. Av detta belopp har endast 0,9 milj.kr. gått till ett danskt Av kostnaderna för en beläggningsentreprenad hänför sig ca 70 96 till transport av bindemedel och tillverkning och transport av stenmaterial till upplag på resp. arbetsplats. Den delen av arbetet utförs av inhemsk arbetskraft, även i de fall ett utländskt företag har fått entreprenaden. Vägverket har ingen formell möjlighet att tillförsäkra åkare och människor på orten arbete i en med vägverkets ordinarie medel upphandlad entreprenad. I praktiken anlitas dock lokala åkerier och lokal personal för de lokala transporterna.
Herr talman! Under den gångna vintern har Värmland varit ett av de hårdast drabbade länen när det gäller sysselsättningen. Det har gällt i första hand industrisysselsättningen, men det har också gällt andra sektorer. Det har varit låg byggnadsverksamhet, och det har varit få anläggningsarbeten. Detta har bl.a. fått till följd att åkerinäringen haft det mycket besvärligt. 40 946 av tippbilarna har stått stilla de senaste månaderna. När man nu intensivt väntade på jobb bland åkarna så lämnade vägverkets nordvästra byggnadsdistrikt ut en del entreprenadarbeten, och en del av dessa, avseende beläggningar i Värmlands, Örebro och Kopparbergs län, lades ut till ett danskt företag. Det är bakgrunden till min fråga. Jag är tacksam för kommunikationsministerns svar och är angelägen att säga att ingen skugga får falla på vägverkets handlande. Verket har såvitt jag förstår fullständigt följt gällande upphandlingsbestämmelser. Men jag har ställt frågan med anledning av att det känns litet underligt att ett utländskt företag tar en del av entreprenadarbetena när man känner till arbetssituationen. Statsrådet säger att det inte finns någon formell möjlighet att tillförsäkra åkare och människor på orten arbete. Men så kommer en något uppmuntrande mening på slutet, där statsrådet säger: ”I praktiken anlitas dock lokala åkerier och lokal personal för de lokala transporterna.” Får jag ta detta som en försäkran till de lokala åkerierna i Värmland och övriga berörda län och till deras personal att de kommer att anlitas för de här jobben?
Herr talman! I stycket före det som Karl Erik Eriksson läste upp står det att 70 96 av arbetena kommer att utföras av inhemsk arbetskraft, och det är samma sak som återkommer i det sista stycket. 70 96 av den danska entreprenaden kommer alltså att utföras av lokala åkare. Sedan vill jag lämna en faktaupplysning. Beläggningsarbeten kan utföras bara under sommaren, så åkarnas besvärliga situation på vintern påverkas inte av detta.
Herr talman! Det var synd att jag inte fick en försäkran om allt jobb — jag beklagar det. Och jag tror att statsrådet förstår åkarnas och den berörda personalens inställning och förstår mitt skäl till frågan. Värmlandsdelegationen kämpar på allt sätt för att skaffa arbetsmöjligheter för värmlänningarna i den den här situationen. Man har lagt fram ett åtgärdspaket som berör tio departement, däribland statsrådet Bondestams, för att försöka finna arbeten och få pengar till så många projekt som möjligt. Då känns det litet underligt att de få anläggningsjobb vi har läggs ut till ett utländskt företag även om det inte gäller stora jobb — och att vi inte har några möjligheter att styra så att jobben kan tillförsäkras bygdens folk och åkare.
Herr talman! Ytterligare en komplettering: Det är alltså 70 96 av den totala entreprenaden som kommer att utföras av lokala åkare. Allt lokalt transportarbete utförs av lokala åkare. Anledningen till att övriga 30 926 måste läggas på en speciell firma är att man måste använda specialmaskiner för ytbehandlingen som detta specialföretag har.
Herr talman! Jag tolkar statsrådets senaste inlägg så att för de jobb som kan utföras av åkare kommer bygdens folk att anlitas.
Herr talman! Som det står i svaret sker arbetet i praktiken alltid på det sättet.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra en nedläggning av postkontoret i Björkliden. I Björkliden finns i dag ca tio fasta hushåll. Under turistsäsongen, som omfattar ca sex månader, tillkommer verksamheten vid bl.a. SJ:s semesterhem. Under tidigare turistsäsonger har de fast boende och turisterna betjänats av en s.k. förenad poststation inrymd i SJ:s lokaler. Under annan tid än turistsäsongen har de fasta hushållen betjänats med postväska. Enligt en överenskommelse mellan postverket och dess personalorganisationer skall vissa äldre slag av postanordningar, bl.a. des.k. poststationerna, ersättas med andra anordningar. I Björkliden har postverkets planering varit inriktad på att poststationen skall ersättas med postväskbetjäning samt betalningsbetjäning åt turisterna. Därigenom kan postkunderna uträtta alla förekommande postärenden. En liknande anordning finns f. ö. vid Abisko turiststation. I slutet av år 1978 och i början av detta år har postverket förhandlat med SJ:s semesterhemsförening i syfte att få föreningen att sköta postväskoch betalningsbetjäningen. Postverkets utgångspunkt har härvid varit att betalningsbetjäningen främst avser semesterhemsföreningens gäster. Föreningen har dock, efter att på prov ha handhaft denna verksamhet under en kortare tid, förklarat att man inte har resurser att sköta betjäningen. Postverket har för innevarande säsong inte kunnat rekrytera någon annan person i Björkliden för denna syssla. T. v. måste postverket sköta postservicen med hjälp av personal från Kiruna. Inför nästa turistsäsong räknar verket med en överenskommelse där lämplig person på orten tar hand om postservicen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan eller kanske rättare sagt för redovisningen av det faktiska förhållandet. Jag ser dock där inte något egentligt svar på min fråga om vilka åtgärder man vill vidta. Den här åtgärden kommer i ett läge då turiststationens kapacitet genom utbyggnad kommer att öka högst avsevärt, då den väg som byggs mellan Narvik och Kiruna håller på att färdigställas och då man kan räkna med en expansion i området. Därför blir man naturligtvis litet betänksam när man hör att postverket möter en sådan expansion och en ansträngning att så att säga få mera liv i området med en, som alla upplever det, avsevärt försämrad postservice. Det kan visserligen låta bestickande när det talas om att det där uppe i Björkliden finns tio fasta hushåll — och detta är säkert alldeles riktigt — men någon hänsyn tas alltså inte till den expansion som kan bli följden av vad jag nyss har talat om. Någon hänsyn tas inte heller till att den fasta befolkningen i området uteslutande består av gamla människor, som upplever postväskbetjäningen som något väldigt ohanterligt. Det är inte alls på det sättet att de - som det sägs i svaret — tycker att de därigenom kan ”uträtta alla förekommande postärenden”. Jag har själv under några år — det är nu minst 30 år sedan — bott utefter Porjusbanan och då haft sådan service. Redan då var det svårigheter för oss att klara våra postärenden, och det har inte blivit bättre nu. Jag vill därför fråga statsrådet om det här svaret verkligen skall betraktas som slutgiltigt och om departementet och kommunikationsministern inte har någon som helst förståelse för att man måste — också när det gäller postservice —så att säga ställa upp med förbättrad service i ett läge då expansion sker i ett område. Nu sägs det i svaret att man inte har lyckats skaffa någon lämplig person som sköter sysslan, men i slutet på svaret står det att verket räknar med att nästa år kunna hitta en sådan person som tar hand om postservicen. Jag delar emellertid befolkningens oro över stt detta kommer att bli en besvärlig historia. Det vore värdefullt om jag kunde få någon meningsyttring av statsrådet om hur man inom departementet anser att det skall se ut i framtiden. Vi räknar alltså med att postservicen i sådana områden är av ganska stor betydelse, inte minst när det gäller att rekrytera människor till den här turistanläggningen. Det stöter på patrull att rekrytera människor, om servicen i olika avseenden försämras. Jag vill hemställa till statsrådet att jag får någon meningsyttring och förklaring när det gäller hur det skall bli med postservicen när vi i framtiden får en expansion i området.
Herr talman! När det gäller den service som postverket f. n. upprätthåller sade Karl-Erik Häll att det skulle stå i svaret att det inte fanns någon person som nu hade hand om servicen. Det riktiga förhållandet är att det inte finns någon på orten som handhar servicen. I stället har postverket rekryterat personal som kommer ända från Kiruna för att upprätthålla servicen och tillgodose de önskemål som finns. Den bofasta befolkning som skulle ha fått försämrad service genom denna anordning har hittills haft postväska resten av året — under icke turistsäsong — och därvidlag har alltså inte någon skillnad kommit till stånd. Den av postverket föreslagna ordningen med postväskoch betalningsbetjäning, som nu tillämpas, fungerar för kunderna precis som ett postställe. Kunderna drabbas alltså inte av denna förändring. Alla förekommande postärenden kan klaras genom den betjäningsformen. Dessutom är postverket berett att formellt inrätta ett postställe i Björkliden under förutsättning att personal kan rekryteras och lämplig lokal kan anskaffas.
Herr talman! Att den bofasta befolkningen inte får försämrad service är egentligen inte riktigt sant. Det är visserligen riktigt att man under icke turistsäsong har haft postväska tidigare. Men nu hotas man ju av att få postväska under hela perioden. Det måste upplevas som en direkt försärhrad service, eftersom postkontoret inte skall bibehållas. Jagär fortfarande inte riktigt till freds — och det behöver jag kanske i och för sig inte vara. Men nog är det, kommunikationsministern, litet märkligt att man inte i dag kan säga litet klarare att postverket är berett att vidta de åtgärder som behövs för att möta det servicekrav som uppstår genom en expansion av turiststationen och en expansion som är betingad av vägens tillkomst. Man räknar ju med att det blir betydligt mer människor i området året runt. Man räknar dessutom, enligt uppgift från turiststationen, med ett öppethållande året runt. Då vill jag gärna fråga om man i dét perspektivet är beredd att säga något mer om serviceutvecklingen.
Herr talman! Som jag nyss sade till Karl-Erik Häll är postverket berett att formellt inrätta ett postställe i Björkliden. Men förutsättningen är att personal kan rekryteras och lokal kan anskaffas.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag ansluter mig till sjöfartsverkets uppfattning att lotsningsverksamheten i Furusund och Dalarö skall upphöra. I syfte att hålla kostnaderna nere för farledsverksamheten försöker sjöfartsverket rationalisera verksamheten i första hand genom att anpassa sina insatser till efterfrågan på olika tjänster. När det gäller exempelvis Furusundsleden har verket i genomsnitt en lotsning per dag. I den nuvarande organisationen finns 17 lotsar och båtmän, vilkas uppgifter till huvudsaklig del består i att tillhandahålla lotsningsservice i Furusundsleden. Mot denna bakgrund överväger sjöfartsverket f. n. att dra ner på öppethållandet i Furusund och föra över några lotsar till Stockholm i syfte att bättre utnyttja personalen. Sjöfartsverket har ännu inte fattat något beslut i denna fråga. När det gäller Dalarö finns f. n. inga planer på att lotsuppassningsstället skall upphöra. Lotsningen är en avgiftsfinansierad verksamhet. Det är därför nödvändigt att sjöfartsverkets insatser anpassas till den faktiska efterfrågan på tjänsterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Inledningsvis noterar jag som positivt att det inte har fattats några beslut i fråga om lotsningsverksamheten i Furusund. Det är också positivt att det f. n. inte finns några planer på en indragning av lotsuppassningsstället i Dalarö. Beträffande kommunikationsministerns kommentar att det är omfattningen av lotsningsverksamheten som motiverar en neddragning av verksamheten i Furusund — det skulle förekomma en lotsning per dag — så vill jag säga att den siffran är något ålderstigen. År 1977 förekom en lotsning per dag. Under 1978 ökade antalet lotsningar, och denna ökning har sedan fortsatt under 1979. Till bilden hör också att lotsuppassningsstället inte enbart svarar för lotsning utan att det också svarar för utsättning och tillsyn, farledsutprickning, fyrtillsyn m.m. Det förekommer vidare i genomsnitt ett par sjöräddningsutryckningar per månad. Det är något otillfredsställande att man när det gäller lotsningsverksamheten i Stockholmsområdet på det här sättet bryter ut en bit och enbart diskuterar lotsuppassningsstället i Furusund. Eftersom det finns tre lotsupppassningsställen i regionen borde det vara skäligt att man innan några åtgärder vidtas ser över hela verksamheten och försöker finna den bästa utformningen. Det man här gör är något av salamitaktik, dvs. man tar en bit i taget utan att se till helheten. Om man såg till helheten skulle det möjligen finnas förutsättningar för en diskussion beträffande den avslutande kommentaren i kommunikationsministerns svar, nämligen att det gäller att anpassa insatserna till efterfrågan på tjänsterna och att eftersträva en god ekonomi när det gäller denna verksamhet. Jag tror att man för att få en riktig bild av läget måste se lotsningsverksamheten i dess helhet.
Herr talman! Jag kan försäkra Åke Wictorsson om att det är just vad sjöfartsverket nu gör. Man studerar Stockholmsområdet i dess helhet. Några beslut har alltså ännu inte fattats. När det gäller ökningen av lotsningsverksamheten, som herr Wictorsson tog upp, så har jag också siffrorna för 1978. Om vi skall ha en strid om ord, så vill jag säga att antalet lotsningar per dag är 1,06, eftersom det förekom 388 lotsningar under 1978. Vidare har antalet lotsningar vid Furusunds lotsplats gått ned sedan 1975. År 1975 var antalet lotsningar 564. År 1976 var antalet 536. År 1977 var antalet 366. Förra året förekom som nämnts 388 lotsningar. För att få en bild över personalutnyttjandet brukar man ställa förrättningstiden i förhållande till den totala arbetstiden. 1977 uppgick förrättningstiden vid Furusunds lotsplats till 17 96 av den totala arbetstiden. Året innan uppgick andelen förrättningstid till 23 96. Den förändring som man inom sjöfartsverket överväger innebär alltså dels en anpassning till efterfrågan på lots, dels ett sätt att åstadkomma en jämnare sysselsättning för lotsarna samtidigt som kostnaderna minskas.
Herr talman! När det gäller sjöfart och hav har vi att göra med naturelement, och det inträffar ju att vi får vinterperioder då situationen kraftigt förändras. Den här vintern var ett exempel på detta. Under ett par veckor tvingades praktiskt taget hela fartygstrafiken till och från Norrlandshamnarna att på grund av issituationen gå genom Furusundsleden. Det är nödvändigt att man, när man bedömer lotsningsverksamhetens uppbyggnad, tar hänsyn till sådana faktorer och att man kan klara en sådan situation genom att ha en tillfredsställande bemanning i Furusund. Jag noterar det som positivt att man vill göra den nämnda samordnade översynen. Jag förutsätter att några förberedande beslut inte fattats i det här sammanhanget och att det finns möjligheter att diskutera lotsningen i dess helhet innan beslut fattas.
Herr talman! Givetvis tas det hänsyn till extraordinära förhållanden. Men vad som nu diskuteras är en begränsning av öppethållandet under dagtid. Det beror främst på att fartygen oftast vill gå nattetid för att kunna lasta och lossa under dagtid.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag är beredd medverka till att blidöborna får förbättringar i sin färjetrafik så att färjorna går i halvtimmestrafik efter kallelse mellan kl. 22.00 och 24.00 och i entimmestrafik efter kallelse mellan kl. 00.00 och 06.00. Låt mig först säga att det är länsstyrelsen som fattar beslut om tidtabeller för vägfärjetrafik. Besluten fattas efter noggranna trafikundersökningar. Under år 1978 fastställde länsstyrelsen i Stockholms län tidtabeller för färjetrafiken i länet. Ett stort antal sådana tabeller överensstämmer i huvudsak med dem som fastställts för Blidötrafiken. Möjlighet finns att besvära sig över dessa beslut till kommunikationsdepartementet. Några sådana besvär kom inte in. Jag tror att Åke Wictorsson och jag är överens om att det måste ske en avvägning mellan trafikbehovet och kostnaderna för trafiken. Vid den trafikundersökning som gjordes inför tidtabellsbeslutet för Blidötrafiken konstaterades att i genomsnitt ett fordon per timme skeppades över mellan kl. 22.00 och 02.00. Ett så dåligt trafikunderlag innebär självfallet att kostnaden per resenär blir mycket hög. Den nuvarande turlistan innebär bl.a. möjligheter att stoppa motorerna mellan turerna, vilket ger en avsevärd energioch kostnadsbesparing. Det innebär även att miljön för de boende vid färjelägena förbättras framför allt från bullersynpunkt. Mot den angivna bakgrunden är jag inte beredd att vidta några speciella åtgärder vad gäller tidtabellsläggningen för Blidötrafiken.

Herr talman! Jag tackar för att jag har fått svar från kommunikationsministern på min fråga. Däremot finns det ingen orsak att tacka för innehållet i svaret, som är klart negativt. Jag har rätt svårt att förstå den argumentering som kommunikationsmi nistern använde sig av. Det är så att personalen finns tillgänglig för den här färjetrafiken, och vad jag har begärt är att man skulle få möjlighet att kalla på färjan vid något fler tillfällen under natten. Då har jag väldigt svårt att se att nuvarande förhållanden skulle innebära en så avsevärd energioch kostnadsbesparing som kommunikationsministern vill göra gällande, eftersom man inte behöver dra i gång färjemotorerna förrän man får en sådan kallelse. Orsaken till att frågan har ställts är det självklara förhållandet att man får kalla på färjan för exempelvis sjuktransporter och sådana angelägenheter men att man däremot inte får använda färjan för att åka tillbaka med sjuktransportbilarna. Det resulterar i en uppenbar olägenhet för taxiföretag och andra som har andra uppgifter att utföra på öarna. Det är dessutom enligt min mening fråga om, i de sammanhang vi diskuterar, förhållandevis små kostnader. Vad det handlar om är att ge en bättre trafikförsörjning till två relativt tättbefolkade öar i Stockholms skärgård. Jag tycker därför att svaret är djupt otillfredsställande.
Herr talman! Som jag nämnde visade trafikundersökningen år 1978 att antalet fordon mellan kl. 22.00 och 02.00 uppgick till ett per timme. Under de tre turerna kl. 02.00, 05.00 och 06.00 transporterades mindre än fem fordon totalt. Under år 1977 gjordes en liknande undersökning. Det året upprätthölls halvtimmestrafik mellan kl. 22.00 och 24.00. Hälften av dessa turer gick tomma. Utglesningen till timmerstrafik innebar som sagt att det skeppades ett fordon per tur. På färjan finns dock plats för ytterligare 47 fordon. Som jämförelse kan nämnas att pendeltågstrafiken från Stockholms central istort sett upphör 01.00 på natten. För den trafiken finns däremot ett betydligt större trafikunderlag. Men någonstans måstt gränsen mellan trafikunderlag och rimliga kostnader för att upprätthålla trafiken dras. Också när det gäller färjetrafik måste man kunna ställa vissa krav på resenärerna att anpassa sig till rimliga tidtabeller.
Herr talman! Kommunikationsministerns argumentering blir mer och mer hårresande. Som ett argument mot kravet på att få en möjlighet att efter kallelse få halvtimmestrafik resp. entimmestrafik uppger hon att färjorna tidigare gått tomma. Kallelse innebär självfallet att de inte skall gå tomma utan det skall finnas ett klart behov. Jämförelsen med pendeltågstrafiken i Stockholm är också hårresande. När pendeltågstrafiken upphör drar man ju inte in vägarna till de övriga delarna av regionen, utan de finns kvar och kan användas. Men de som bor på Blidö och Yxlan kan, om kommunikationsministern inte är underrättad om det, inte gärna simma över sundet när färjan inte går. Det här exemplet på den folkpartistiska regeringens intresse för aktiv skärgårdspolitik är avslöjande.
Herr talman! Jag talar om en anpassning av trafiken till rimliga tidtabeller. De trafikundersökningar som har gjorts visar att något uttalat behov, som Åke Wictorsson här gör gällande, inte finns. Om hälften av turerna i halvtimmestrafik går tomma, torde det i allmänhet räcka med entimmestrafik. För utryckningsfordon och andra som har ett faktiskt behov av att omedelbart komma över finns alltid den möjligheten.
Herr talman! Jag konstaterar till sist att det finns en uppenbar skillnad mellan kommunikationsministerns och blidöbornas bedömning av trafikbehovet.
Herr talman! Eva Hjelmström har — mot bakgrund av vissa demonstrationer mot privatbilismen — frågat mig om protestyttringar från barnens sida kan anses ligga i linje med de målsättningar som anges för förskolan. Målet för verksamheten i förskolan är att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnen. I detta ligger självfallet att barnen måste lära känna den verklighet i vilken de lever. Förskolan måste därför så långt möjligt få inblick i såväl arbetslivets som fritidens möjligheter och förpliktelser. För att kunna ta del av olika samhällsverksamheter måste förskolan ofta gå utanför sina lokaler och de verksamheter som bedrivs inom förskolans ram. Därvid kan självfallet förekomma att barnen kommer i kontakt med opinionsbildning i samhällsfrågor. En förutsättning är att denna kontakt är allsidig och sker i former som barnen har möjligheter att tillgodogöra sig. När det gäller personalens och barnens deltagande i demonstrationer eller andra protestyttringar för eller emot olika företeelser i samhället uppkommer väsentliga principfrågor. För det första saknar små barn oftast själva den erfarenhet och de kunskaper som erfordras för att ta ställning i olika samhällsfrågor. I detta som i andra sammanhang måste barnen företrädas av föräldrarna eller annan vårdnadshavare. För det andra kan det inte accepteras att personalen utnyttjar sin ställning och sitt inflytande över barnen till att verka för sin uppfattning i kontroversiella samhällsfrågor. Om en daghemsgrupp under normal daghemstid deltar i en demonstration som vissa av barnen eller föräldrarna inte sympatiserar med kommer dessa barn i en utsatt situation. Personalens deltagande i sådana protestaktioner under arbetstid kan också ifrågasättas från arbetsrättsliga Av de skäl jag nu anfört anser jag att demonstrationer för politiska syften av barn, personal och föräldrar lämpligen bör ske utanför ramen för daghemmens ordinarie verksamhet.

Herr talman! Jag tackar Gabriel Romanus för svaret. Stockholms innerstad håller i likhet med många andra tätorter på att förvandlas till barnförbjudet område till följd av bilismens utbredning. Det har fått inte bara vuxna utan också barn att reagera. Snart finns det inte ett förskolebarn i min stadsdel, Södermalm i Stockholm, som inte kan ramsan ”Fy, fy, fy för avgaser och bly” eller sången om barnen som raskar över gatan, och jag tycker att det är oerhört positivt. Barnen vågar protestera på ett helt annat sätt än för bara några år sedan. Att ta till vara barns erfarenheter och respektera deras ilska över den förstörda miljö de tvingas leva i borde ligga väl i linje med förskolans målsättningar, där det sägs att förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som andras livsvillkor. Men nej, så anser uppenbarligen inte byråkraterna i denna vår huvudstad, och så anser uppenbarligen inte heller Gabriel Romanus. När harnen — för de var med i planeringen av en demonstration mot bilismen — ville demonstrera förbjöds de att göra det. De förbjöds att utnyttja den yttrandefrihet som vi för vuxna betraktar som självklar. ”Sade du något, lilla vän? Jaså, demonstrera — nej, sådant förstår du dig inte på! Så kan den förmyndarmentaliteten sammanfattas. Samtidigt medverkar samma byråkrater i ett projekt som skall ge barn — det här står i ett meddelande som gått till samtliga barnstugor i Stockholm — ”en spännande inblick i hur vuxna roar sig. De får dansa disko — vi kallar det diskolek — till Travoltamusik med snurrande ljus, blinkande lampor och hela bestyret”. Att tidigt slussa barnen in i den kommersiella kulturindustrin borde väl om något vara att beskära deras rätt till yttrandefrihet. Här, Gabriel Romanus, är det inte fråga om att mot föräldrarnas vilja — eller för den delen barnens — tvinga barnen att delta i protester som föräldrarna ogillar. Självfallet skall föräldrarna tillfrågas; många föräldrar borde f. ö. i större utsträckning respektera barnens egen vilja. Med anledning av socialministerns svar vill jag ställa följdfrågan: I vilka former skall barn på dagis och fritis ha rätt att uttrycka åsikter om och krav på förändring av förhållanden som berör dem så djupt som trafiken i dag?

Herr talman! Det är självklart att barn som har plats på daghem och deras föräldrar, liksom personalen skall ha full yttrandefrihet. Jag har också framhållit i svaret att om man önskar demonstrera, skall man ha full möjlighet till det, men av de skäl som jag har anfört bör det lämpligen ske utanför ramen för daghemmens ordinarie verksamhet. Det gäller för de flesta människor i vårt samhälle att vill man ägna sig åt demonstrationer har man full frihet till det, men man får inte göra det på arbetstid. Det bör givetvis också gälla dem som är anställda vid förskolor. Det förvånar mig litet att Eva Hjelmström inte har någon känsla för att det finns ett problem här, om en del barn och föräldrar inte sympatiserar med det som majoriteten anser vara ett berättigat krav. Det är svårt, om man har sagt ja till en demonstration som alla är med på, när man kommer till nästa situation, där några inte gillar kraven. Det kan rent av finnas föräldrar i den här staden som inte stöder kravet på bilfri innerstad, även om Eva Hjelmström anser att det är ett självklart krav. Har man sagt ja till en sak så kommer genast nästa. Jag skulle kunna ge åtskilliga exempel på sådant som jag tycker är bra och som jag inte skulle ha någonting emot att mina barn demonstrerade för, men som antagligen Eva Hjelmström skulle tycka vara tokigt. Det gäller att ordna förskolor och skolor på ett sådant sätt att alla föräldrar kan känna fullt förtroende för verksamheten där. Det är förvånande att Eva Hjelmström inte har någon som helst känsla för det problemet.

Herr talman! Jag framhöll att man självfallet inte bör tvinga barn, vilkas föräldrar säger nej till deltagande i sådana här demonstrationer. Det är inte det frågan gäller. Och jag tycker inte att jag fått ett svar på i vilka former man skall förverkliga förskolans målsättningar. Gabriel Romanus tycks tro att barn själva saknar — och det säger han i sitt svar — ”den erfarenhet och de kunskaper som erfordras för att ta ställning i olika samhällsfrågor”. Jag tycker inte det. Det är utom all diskussion att barnen har kunskaper och erfarenheter exempelvis i fråga om trafiken. De varnas dagligen av oroliga vuxna, de upplever för egen del rädslan varje gång de skall korsa en gata. Därför borde personalen i barnomsorgen ha rätt att hjälpa barnen att formulera och uttrycka sina åsikter och krav, och personalen borde ha rätt att solidarisera sig med barnen i det här fallet. Självfallet finns det en konflikt när det gäller vad som bör göras. Det är tydligt att Gabriel Romanus tar ställning för att föra in barnen i den överkommersialiserade och förljugna värld som är Travoltas och den amerikanska filmoch bilindustrins, men mot att barnen skall protestera emot det som de dagligen upplever i sin omgivning.

Herr talman! Jag anser att barn skall komma i kontakt med de vuxnas värld på ett allsidigt sätt, men det är en helt annan sak än att personalen på förskolorna ordnar demonstrationer. Det rör sig ju här om barn som är mellan tre och sju år. Jag tycker att man skall respektera barns integritet, och däri ligger faktiskt att man inte ordnar sådana här demonstrationer. Var och en borde förstå att i den situation som barnen på ett daghem befinner sig i är det inte så, att här uppkommer plötsligt en spontan känsla bland barnen, att nu skall vi demonstrera för detta, och därefter spelar personalen med, utan det är personalens uppfattning som lätt blir utslagsgivande — alltså i verkliga livet, om man inte bara för en teoretisk diskussion. Låt oss anta att barnen på ett daghem vill demonstrera för krigsleksaker; det är ju en populär sak bland barn, som varje förälder känner till. Skall de få göra det då, och skall personalen ställa upp lojalt för en sådan demonstration? Tycker Eva Hjelmström det?

Herr talman! Att respektera barns integritet, det är väl ändå att stötta dem i de krav som de själva ställer, att hjälpa dem, om kraven ligger i linje med förskolans målsättningar. Och det anser jag bestämt att protestyttringar mot trafiken gör. Däremot anser jag inte att diskolek eller för den delen solidaritetsyttringar för krigsleksaker skulle ligga i linje med förskolans målsättningar. Det förvånar mig litet att Gabriel Romanus har en så svag uppfattning om vad det egentligen står angivet att förskolan skall syfta till. Om han inte hade en så svag uppfattning om detta skulle han inte ha tagit det exempel som han här anförde.
Herr talman! Nu visar ju Eva Hjelmström ändå att det är de vuxna som skall avgöra vad barn får demonstrera för. Hon tillåter inte att de demonstrerar för krigsleksaker. Jag tycker inte heller att barn skall göra det, men jag befarar att det är en populär sak bland många barn. Vi hade den här diskussionen tidigare, när det gällde religiösa inslag i förskolan. Det finns säkerligen förskolor där en majoritet av föräldrarna anser att man skall ha religiös aktivitet, men vi har sagt att med hänsyn till barnens integritet skall den allmänna förskolan vara neutral i det hänseendet. Nu kommer det upp ett politiskt krav, som kanske är okontroversiellt på vissa daghem, men jag är säker på att det är kontroversiellt på andra, där en hel del av föräldrarna har bil och vill köra den i innerstaden. Jag yttrar mig inte i sakfrågan utan konstaterar bara att om man låter demonstrationer vara ett normalt inslag i daghemsverksamheten, måste någon avgöra vad man skall demonstrera för. Och det blir inte barnen som avgör det, utan det blir, för eller senare, de vuxna. Det har Eva Hjelmström själv visat.
Herr talman! Gabriel Romanus framhåller att personalen skall förhålla sig neutral. Det är faktiskt ett litet avståndstagande från vad som sades i det första svaret och en klar tillbakagång vad det gäller förskolans och skolans målsättningar. Personal och lärare skall inte förhålla sig neutrala. De skall, som jag sade i mitt första anförande, försöka uppfylla de målsättningar som faktiskt, både när det gäller förskolan och grundskolan, klart anger att de hos barnen skall lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl egna som andras livsvillkor. Detta är en politisk målsättning. Gabriel Romanus försöker göra den till någonting annat. Och det svar som han gav senast innebär att man lika gärna kan säga att vi inte har någon som helst målsättning för förskolan.
Herr talman! Det är klart att vi har en målsättning för förskolan och att man skall arbeta i linje med den. Men det är fel att utifrån den målsättningen dra slutsatser i politiskt omstridda frågor och säga att det av förskolans målsättning följer att man skall anordna demonstrationer i dessa frågor. Frågan om en bilfri innerstad är ju omstridd i Stockholms kommunfullmäktige och någon majoritet har såvitt jag vet inte uttalat sig för en sådan. Det är ofrånkomligt — jag upprepar det, och jag tror att varje människa innerst inne erkänner det — att det blir personalen som här får ett avgörande inflytande. Och då har man dragit för långtgående slutsatser av den allmänna målsättningen. Det är litet märkligt att Eva Hjelmström, trots att hon har yttrat sig flera gånger, inte har sagt ett enda ord om det problem som ligger i att det, i nästan varje fråga där man skulle kunna anordna demonstrationer, finns en minoritet av barn som själva eller vars föräldrar har en annan uppfattning. De hamnar i en utsatt situation. Det var omtanken om dem som en gång gjorde att man sade nej till att ha t.ex. religiösa ceremonier i skola och förskola.
Herr talman! Jag konstaterar att Gabriel Romanus inte med ett ord har kommenterat vad jag sade om John Travolta och den kommersiella kulturindustrin. Jag rekommenderar Gabriel Romanus att besöka något av daghemmen i Stockholms innerstad. Han kommer då att finna att samtliga barn ställer upp för att bekämpa den ohämmade privatbilismen. Jag skulle vilja påstå att han verkligen underskattar barnen, deras erfarenheter och deras egen vilja. Det kan väl ändå inte vara så, att bara för att ett ärende är politiskt omstritt i Stockholms kommunfullmäktige så skall man förhindra barnen att uttrycka en vilja i den frågan.
Herr talman! Om det någonstans läggs ned ett diskotek och barnen vill anordna en demonstration mot nedläggningen, gäller samma resonemang som jag tidigare har fört. Barnen, liksom deras föräldrar och personal, har möjlighet att anordna demonstrationer, men de bör inte ligga inom ramen för daghemmens ordinarie verksamhet. Det är det besked som jag vill ge. Jag tror att varje människa som har träffat barn mellan tre och sex år, och som har någon kunskap om förhållandena på ett daghem, inser att om man frångår den principen är det lätt hänt att det blir personalen som avgör vilka demonstrationer som skall anordnas. Det är konstigt att Eva Hjelmström inte kan erkänna detta. Det är det som ligger bakom respekten för barnens integritet — i detta sammanhang även minoritetens.
Herr talman! Får jag ställa en fråga. Barnen och personalen får uppenbarligen inte gå utanför daghemmen. Får barnen på daghemmen måla affischer mot bilismen, eller kränker man även då deras integritet? Det resonemang som Gabriel Romanus för är fullständigt absurt. Det innebär att man kan lägga ned all verksamhet på förskolorna — för säg den fråga som inte är politisk.
Herr talman! Det kanske är onödigt att förlänga diskussionen. Jag tycker att det är bra — och det tror jag alla tycker — att man uppmärksammar samhällsfrågor på daghem och andra institutioner, att man för en diskussion och gärna att man målar, ritar, illustrerar med teater osv. Men det är en helt annan sak att tåga i väg med daghemsbarn i en politisk demonstration. Det är konstigt att Eva Hjelmström inte förstår det.

Herr talman! Anita Gradin har frågat mig vilka motiv som ligger bakom regeringens beslut att tillsätta en utredning om kontraktsvård. I socialdepartementet pågår f. n. arbete med en ny sociallagstiftning. Under detta arbete har det ansetts önskvärt att snarast få i gång en utredning om kontraktsvård för missbrukare av alkohol eller narkotika. Direktiven för kontraktsvårdsutredningen bygger på bl.a. följande förutsättningar. Det pågående lagstiftningsarbetet utgår från den principiella synen på missbruksvården att all vård och behandling av en missbrukare såvitt möjligt bör ske i samarbete med denne, dvs. när han själv önskar hjälp. De möjligheter till vård utan samtycke, som måste finnas, skall främst syfta till att förhindra allvarlig fara för missbrukarens hälsa eller liv. Vården skall vidare sikta till att motivera missbrukaren att underkasta sig fortsatt medicinsk och social vård och behandling i frivilliga former. Vården skall ges på sjukhus och få pågå under högst fyra veckor. Med detta som utgångspunkt anförs i direktiven, att en vårdtid om högst fyra veckor i de allra flesta fall måste antas vara för kort för att uppnå en varaktig social rehabilitering. Tanken är därför att missbrukaren efter den inledande sjukhusperioden skall vara motiverad att underkasta sig fortsatt vård på sjukhus eller annan särskild vårdinrättning, t.ex. behandlingshem. Vidare sägs att många missbrukare dock efter en tids behandling går igenom en kris, den första motivationen har försvunnit, behandlingen har blivit rutin, det fysiska och psykiska allmäntillståndet är väsentligt förbättrat och missbrukets positiva inslag framstår åter allt starkare för missbrukaren. Härefter understryks betydelsen av att behandlingen ges lämpligt innehåll och tillförs goda resurser. Viktigt är också, sägs det, den behandlande personalens engagemang för den enskilde vårdbehövande. En lycklig samverkan av dessa faktorer bör kunna minska eller eliminera riskerna för att missbrukaren avbryter behandlingen i förtid. Enligt direktiven bör man emellertid också överväga att som stöd och hjälp åt den motiverade missbrukaren erbjuda honom en vård som inrymmer möjligheter att vidta åtgärder som — om och när motivationen sviktar — avhåller eller i sista hand hindrar honom från att lämna vårdinstitutionen eller på annat sätt komma i kontakt med de berusningsmedel han eftertraktar. I direktiven erinras också om att man inom missbruksvården — och då kanske särskilt narkomanvården för vuxna — alltmer har börjat betona värdet av att ställa krav på missbrukaren att han för att erhålla vården skall förbinda sig att följa uppsatta regler, underkasta sig medicinska kontroller osv. Vid flera behandlingskollektiv förekommer i dag också olika former av avtal om vården mellan vårdgivaren och missbrukaren. Av Anita Gradins interpellation framgår att vi är ense om att frågan om utformningen av och innehållet i en kontraktsvård skall få utredas. Oenigheten gäller endast frågan om kontraktsvårdsproblemen bör utredas i en särskild utredning, på det sätt regeringen har beslutat, eller få anstå till den parlamentariskt sammansatta kommitté som senare kommer att tillsättas och som skall få till uppgift att fortsätta översynen av lagstiftningen om vård mot den enskildes samtycke och följa tillämpningen av den nya lagstiftningen. Missbrukssituationen i Sverige är allvarlig. Alla möjligheter att snabbt få fram nya metoder för behandling av missbrukare måste därför tas till vara. Detta har för regeringen varit det avgörande skälet för att tillsätta den särskilda utredningen om kontraktsvård. Utredningen skall enligt sina direktiv redovisa sitt uppdrag i sådan tid att eventuella åtgärder kan genomföras samtidigt som den nya sociallagstiftningen träder i kraft. Detta avses ske den 1 januari 1981.